Herr talman! Älgstammen utgör en nationaltillgång och skall vårdas och bevaras. Älgen invandrade i Sverige efter den senaste istidens slut. Även i övriga delar av Europa förekom älgen, men utrotades genom ohämmad förföljelse. Också i Sverige har älgstammen vid flera tillfällen varit nära utrotning, senast i mitten av 1800-talet. För att rädda resterna beslutades om total fridlysning under flera perioder av 1800 och 1900-talen. Genom en allt restriktivare lagstiftning och jägarnas ökade satsningar för att bygga upp älgstammen har vi här i Sverige nu åter världens förnämsta och tätaste älgstam, till glädje inte bara för jägarna utan även för alla andra naturintresserade personer, för vilka möjligheten att se en levande älg i dess rätta miljö utgör en verklig upplevelse. Älgen ger i dag ett icke oväsentligt tillskott till vår köttförsörjning. Vid 1974 års jakt fälldes sålunda ca 47 000 djur, vilka gav ca 7 miljoner kg kött, dvs. avsevärt mera än den sammanlagda avkastningen från landets rennäring och fåravel tillsammantagna. Den —- framför allt under den allmänna jakten — förekommande slumpmässiga avskjutningen har emellertid medfört, att vi fått en sammansättning av stammarna som ur könsoch ålderssynpunkt icke är tillfredsställande. Vi bör enligt min mening sträva efter att under vintern, då näringstillgångarna är knappa, ha kvar djur med hög produktivitet, dvs. ett stort antal hondjur i produktiv ålder, ca 4-12 år gamla, samt tillräckligt med vuxna tjurar för att klara nästa års betäckning. Antalet kalvar skall inte vara högre än vad som behövs för att ersätta de vuxna djur som tagits bort under höstens jakt eller på annat sätt omkommit. Jaktuttaget skall göras bland kalvarna och de lågproduktiva djuren i vuxen ålder, dvs. mycket unga och mycket gamla djur. Kor och tjurar i medelåldern skall sparas. Förutom att vi genom en slumpmässig avskjutning har fått en olämplig sammansättning av älgstammen, åldersoch könsmässigt, har vi också fått en mycket ojämn fördelning, där vi i vissa delar av landet har en för kraftig stam, medan vi i vissa andra delar av landet har plats tör betydligt flera djur än vad som i dag finns. För att rätt kunna hantera vår älgstam behöver vi ett bättre styrinstrument än det som den blandade allmänjakten och licensjakten erbjuder. När vi överväger vilket system vi skall ha, måste vi först och främst komma ihåg att älgstammen i dag nästan fullständigt regleras genom jakten. Vad vi behöver är således ett system, som gör det möjligt för oss att i förväg bestämma vilka ändringar vi skall ha i älgstammen och sedan genom jakten få fram dessa ändringar. Vi måste också komma ihåg att den väsentligaste målsättningen för detta system skall vara att få en riktig älgvård. Den enskildes intresse av att genom hård beskattning av älgstammen få mera kött i frysboxen måste underordnas huvudsyftet. Det är därför med tillfredsställelse man hälsar regeringens förslag om att en övergång till licensjakt eller samordnad älgjakt nu skall ske i hela riket. Som underlag för regeringens proposition ligger en omfattande försöksverksamhet sedan 1967 i Kronobergs och Västmanlands län och sedan 1971 i Norrbottens län. Erfarenheterna från denna försöksverksamhet har varit klart positiva. I Kronobergs län var älgstammen vid försökets börian svag, och målsättningen var där att bygga upp stammen såväl kvantitativt som kvalitativt. I Västmanlands län var älgstammen redan vid försökets början mycket tät. Målsättningen var därför att söka bibehålla vinterstammens numerär men att genom urvalsinriktad avskjutning förbättra dess kvalitet och därigenom höja produktionen. I båda länen har man lyckats uppnå de uppsatta målen. Erfarenheterna från 1974 års jakt i Kronobergs län ger också vid handen att man genom licenstilldelningen har fått en metod för att reducera för kraftiga stammar. I Norrbottens län har man inom de områden där det fanns en förökningsbar älgstam fått en mycket gynnsam utveckling under försöksåren. Vissa områden av Norrbottens län är dock så älgfattiga, att det dröjer många år innan stammen där kan nå en rimlig storlek. Försöksverksamheten i Kronobergs, Västmanlands och Norrbottens län har noggrant följts upp av älgbiologen Finn Stålfelt, som kartlagt de förändringar som skett inom populationen och även undersökt vilka faktorer som därvid haft den största betydelsen. Jägarnas inställning till den samordnade älgjakten har studerats genom en undersökning under ledning av docenten Ingemar Norling, socialhögskolan, Göteborg. Rapport över undersökningarna återfinns i SNV:s promemoria nr 485:1974. I alla tre försökslänen var motståndet mot försöksverksamheten mycket starkt, när den infördes. Men efter sju års försöksverksamhet i Kronobergs och Västmanlands län är opinionen nästan enhälligt positiv. Inte mindre än 83 H av jägarna i Kronobergs län uttalar sig som positiva eller mycket positiva till denna jaktform i en undersökning som gjordes 1974. Inom de områden av Västmanlands län som genom länsgränsjusteringar överförts till Uppsala län har jägarna genom framställningar till regeringen hemställt att få kvarstå i systemet med samordnad älgjakt. Genom uttalanden via olika organisationer i Västmanlands län har jägarna också givit klart uttryck för att de icke önskar någon återgång till tidigare jaktsystem med inslag av allmän jakt. Jägarna i Norrbottens län har haft kortare tid på sig att bedöma resultatet av försöksverksamheten, men i samband med remissbehandlingen av jordbruksdepartementets promemoria sommaren 1974 uttalades ett mycket starkt stöd för systemet med samordnad älgjakt, och mycket få ville bibehålla det nuvarande blandade systemet, bara 8 av 146 tillfrågade lokalorganisationer. Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits under försöksverksamheten och med beaktande av de synpunkter som framförts av majoriteten av remissinstanserna har jordbruksutskottet i sitt betänkande över propositionen funnit skäl föreslå vissa ändringar i densamma. Huvudmålsättningen för älgvården är att få fram en ur kvantitativ och kvalitativ synpunkt riktigt sammansatt älgstam. För att nå detta syfte fordras att älgvården samordnas över större områden, dvs. att markägarna stimuleras att gå samman i ändamålsenliga jaktoch älgvårdsområden. Det krävs också en urvalsinriktad avskjutning. En slumpmässig avskjutning, där jägarna frestas att fälla första bästa djur som uppenbarar sig på platsen, strider helt mot denna princip. Vidare bör avskjutningen alltid ställas i relation till markernas och älgstammens produktionsförmåga och målsättningen för älgstammens utveckling: ökad, minskad eller oförändrad älgstam. Jordbruksutskottet finner därför i likhet med den absoluta majoriteten av remissinstanserna och i överensstämmelse med vad som framförts i de skrivelser som från olika jägare i stort antal kommit riksdagen till handa att förslaget om generell tilldelning av ett vuxet djur och kalv på jaktområden, som själva är för små för att få licens på ett vuxet djur, är oförenligt med den skisserade målsättningen. Utskottet föreslår, att all avskjutning av vuxna djur sker efter därom av jakträttsinnehavaren varje år gjord framställning och av länsstyrelsen beviljad licens. Jaktområden, som själva är för små för att få tilldelning av ett vuxet djur, erhåller generell dispens för att årligen skjuta en kalv. Om särskilda skäl så föranleder, kan extra tilldelning erhållas. Det är önskvärt att jakten efter älg kan genomföras på så sätt, att jägaren har tillräckligt lång tid på sig att söka rätt på de djur, som med beaktande av målsättningen om en riktigt sammansatt älgstam, skall fällas. Om man inte bryr sig om att göra en urvalsinriktad avskjutning, kan jakten i regel genomföras under ett ringa antal dagar, men om man vill söka upp de djur, som skall gallras ut ur stammen, kan detta kräva avsevärd tid. Det är samtidigt önskvärt att jakten kan genomföras utan onödiga konflikter med andra intressen, vare sig yrkesmässiga eller fritidsbetonade. Detta synes bäst kunna ske genom en väl tilltagen jakttid, inom vilken olika parters önskemål kan tillgodoses. föreslås att tiden skall vara 20 dagar. Jordbruksutskottet förordar att jakttiden bestäms till 20 dagar men att länsstyrelsen, med beaktande av de lokala förhållandena, skall äga besluta om förlängning eller förkortning av denna tid. Inom varje län skall tillsättas en länsälgnämnd, som regionalt bestämmer riktlinjerna för avskjutningen. Länsälgnämnden skall vara länsstyrelsens sakkunnigorgan i dessa frågor. Med hänsyn till nämndens expertfunktion förutsätts att ledamöterna är väl införstådda med de problem som rör skötseln av länets älgstam. Jordbruksutskottet förutsätter också att såsom föredragande i länsälgnämnden utses den person inom länet som har den bästa kännedomen om älgtillgång, tidigare avskjutning, lokala förändringar, skador på skog och gröda, förekomsten av kollisioner mellan älg och motorfordon samt — sist men inte minst — har god kontakt med jägarna i denna fråga. Det synes jordbruksutskottet som om länets jaktvårdstjänsteman bäst skulle motsvara dessa krav. Emellertid bör det ankomma på länsstyrelserna att utse befattningshavare vid nämnden, varvid utskottet förutsätter att de utser den mest lämpade. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Tillåt mig att börja med en protest — stillsam, eftersom herr talmannen inte kan slå tillbaka — över det sätt på vilket frågan om älgjakten har skjutsats fram och tillbaka sedan den bordlades första gången. Det finns väl inte någon för evärdlig tid fastställd rangordning bland utskotten som säger att jordbruksutskottets ärenden alltid skall komma allra sist på föredragningslistan. — Jag har bara velat framföra detta utan att på minsta vis vara befullmäktigad därtill av utskottet. Låt mig sedan gå över till den fråga som debatten gäller. Där har ju utländska naturvårdare och jägare sedan långliga tider med skräckblandad häpnad ägnat den svenska älgjakten sin uppmärksamhet. Man har inte dolt sin avund. Tänk, att så konsekvent kunna vanvårda en naturresurs, och trots detta inte bara ha den kvar, utan också se den växa till — kvantitativt, märk väl! För man har också betecknat Sverige som något slags jaktkulturens u-land, där köttbegäret vägt tyngre än tanken på djurstammens kvalitet. ”Skjuter inte jag, kanske grannen skjuter, så därför: pang bara!” Så tycks man ha resonerat, utan att ta hänsyn till om det är de värdefullaste avelsdjuren som stryker med. Och våra egna skämttecknare brukar sannerligen inte försitta tillfället att driva med den svenske älgjägaren, som skjuter på allt som rör sig, det må vara bärplockare eller anspända hästar eller traktorer. Det hela är väl i själva verket en djupt tragisk historia, föga lämpad för skämt. Mycket av det olustiga i anslutning till älgjakten har kunnat förklaras med den korta jakttiden — bara ett par dagar. När därför år 1931 bestämmelsen infördes, att man inom jaktvårdsområden, tillräckligt stora för att hysa en fast älgstam, efter ansökan kunde få jakttiden förlängd till 14 dagar med i förväg bestämd avskjutning, innebar det ett stort steg framåt på vägen mot ordnade förhållanden. Nästa steg efter det von Stockenströmska förslaget togs av riksdagen under Pehrsson-Bramstorp år 1938, då licensjakttiden utökades till en månad. Sedan skulle det dröja i det närmaste 30 år innan vi fick den på försök helt reglerade älgjakten inom Kronobergs och Västmanlands län, litet senare efterföljd av Norrbottens län. Men detta innebär inte att utvecklingen under dessa 30 år skulle ha stått stilla. Tvärtom kom man snart underfund med licensjaktens stora fördelar, och ägarna till mindre områden slöt sig på frivillig väg samman så att man fick områden stora nog för den lugna och planmässiga jakt som bara licensjakten kunde ge. Det är knappast en överdrift att säga, att den kraftiga ökning av älgstammen och därmed avskjutningen som vi har fått uppleva och som har kommit även de små markerna utan fast älgstam till godo till väsentlig del har berott på systemet med de större älgjaktområdena, antingen dessa nu haft karaktär av jaktvårdsområden eller varit litet mer lösliga sammanslutningar. Det var mot den bakgrunden naturligt, att 1949 års jaktutredning började skissera en helt samordnad älgjakt, en skiss som senare resulterade i den försöksverksamhet som jag nyss talade om. Utredningen karakteriserade en ordning med helt reglerad avskjutning såsom innebärande "ytterst ingenting annat än att alla jaktberättigade i en bygd skola bringas att samverka för att åstadkomma ett i olika, älgstammen och älgjakten berörande, avseenden möjligast bästa resultat”. När licensjaktens ordnade beskattning av älgstammarna införts, inställde sig ganska snart frågan, om den dittills tillämpade principen om förbud att fälla årskalv verkligen kunde vara riktig. Den var ju diametralt motsatt de metoder som tillämpades inom husdjursskötseln, där de vuxna djuren representerade kapitalet och kalvarna räntan. Borde inte, menade man, en del av avskjutningen läggas just på kalvarna i stället för på moderdjuren? Jo, det var just vad viltbiologerna ansåg, och därför övergav man det av någon sorts missriktad humanitet framdrivna kalvförbudet och inriktade sig så småningom på att som regel omkring en tredjedel av tilldelade djur borde vara kalvar. Hittills har avskjutningen och licenserna helt grundat sig på bedömd styrka hos stammen. Eftersom kalvarna inte föds förrän i maj och licenserna skall sökas i mars, är det då vinterstammen med gissat tillskott av majfödda kalvar som räknas — en något osäker inventering kan det synas, men den har trots detta fungerat häpnadsväckande bra. Det lär dock vara ganska vanligt, att olika jaktlag i licensunderlaget inräknar samma älgar, som strövar över alla lags marker, om dessa marker ligger tillsammans. Inventeringsområdena är med andra ord för små, och därför är det att hälsa med tillfredsställelse att den föreliggande propositionen genom sina älgvårdsdistrikt kommer att skapa ett bättre inventeringsunderlag. Det bör således i fortsättningen finnas goda förutsättningar för en biologiskt riktigt sammansatt älgstam, bibehållen genom en helt reglerad avskjutning. Att licensområdet bör vara så stort att det medger avskjutning av ett vuxet djur per år har utskottet funnit vara en riktig och sund princip. Så långt har utskottet helt kunnat ansluta sig till propositionen. När det gäller jaktliga enheter som är för små för att tilldelas detta vuxna djur har emellertid utskottet inte blivit enigt. I reservationen 1, som man här från olika håll har pläderat för, har en minoritet inom utskottet anslutit sig till jordbruksministerns förslag, att även de minsta jaktområdena utan ansökan skall erhålla en årlig tilldelning av en kalv och ett vuxet djur. Utskottsmajoriteten har inte kunnat gå med på mer än en kalv årligen för dessa marker. Vi är fullt medvetna om att vi redan härmed bryter mot principen om älgstammens urvalsinriktade och produktionsanpassade beskattning och legaliserar ett överuttag som — om det vill sig illa — kan bli katastrofalt. Det är strängt taget uppseendeväckande att i ett betänkande som uppges handla om riktlinjer för älgvården helt bryta sambandet mellan älgtillgång och avskjutning. Orsaken till att vi trots dessa anmärkningar har kunnat gå med på kalven är att det trots allt bara är avkastningen som tas ut; kapitalet — kon — är ju kvar. Vi får, som det brukar heta i sådana här sammanhang, hoppas att myndigheterna följer saken med uppmärksamhet och vid behov raskt vidtar åtgärder för att vrida det hela rätt igen, för det kan som sagt komma att behövas. Jag kanske här för kammarens icke älgjagande ledamöter bör förklara riskerna. En ko med kalv är mycket stationär, och så länge hon är hos kalvarna, är därför kalvarna ganska lätta att komma åt. Det hör till god ordning i jakten att inte skjuta kalven från ko som bara har en kalv, framför allt för att inte riskera att kon sedan skall bli skjuten som s.k. gallko, när hon uppträder ensam. Gallko lär för övrigt vara en företeelse som inte finns. Från ko med tvillingkalvar skjuter man av samma orsak bara en av kalvarna. Under förutsättning att älgjakten på de små enheterna bedrivs på det här sättet har vi alltså gått med på jordbruksministerns förslag i vad avser en kalv årligen utan ansökan. Ett helt annat blir läget, om även ett vuxet djur får fällas utan särskild ansökan. Då får vi först och främst två olika slags älgjakt — de i propositionen som norm uppsatta områdena med tilldelning efter uppskattning av stammen av minst ett vuxet djur per år, och de små områdena med tilldelning utan hänsyn till stammen av ett vuxet djur och en kalv; man lär för övrigt kunna befara att det ofta i dessa fall blir två kalvar. Antag t.ex. att en ko med två årskalvar kommer in på ett sådant område. En ansvarskännande jägare skjuter då den ena kalven; den andra och modern låter han vara. Men i betänkligt många fall lär det bli moderkon, det stora djuret som faller först, varefter båda kalvarna —- i enlighet med jordbruksministerns fullt riktiga förordande —- av humanitära skäl bör fällas. Men det är inte säkert att man lyckas att fälla kalvarna, för utan modern är kalvarna genast betydligt rörligare, betydligt svårare att få tag i. Erfarenheten visar att sådana moderlösa kalvar visserligen kan överleva en normal vinter i södra och mellersta Sverige men sannolikt inte blir normalt utvecklade. Sedan kan det ju finnas fall där hela älgfamiljer skall fällas, men i så fall är det inte av hänsyn till älgstammens vård utan på grund av skogsvårdens eller trafikens krav, och det är en annan historia. - Det är, från rena djurskyddssynpunkter och med hänsyn till att människorna tyvärr inte alltid är sådana som reservanterna tror och vi andra hoppas, omöjligt att acceptera det vuxna djuret som generell tilldelning. Ordningen uppmuntrar dessutom till utbrytningar ur de älgvårdsområden som med stora besvär byggts upp. Några talare har här sagt att man inte tror att det är så farligt. Jag vågar tyvärr inte dela deras optimism. Vi har under snart 50 år byggt upp vissa älgjaktsområden, som vi nu riskerar att totalt slå sönder. Jag vill bara ta ett exempel hämtat från mina egna hemtrakter — och det är sannerligen inte fråga om några storgodsägare. Det gäller ett älgjaktsområde på 2 880 har. Det består av 91 fastigheter med lika många markägare. Maximiarealen är 105 har och minimiarealen 4 har. Genomsnittet är 32 har. Vi har nu en licensavskjutning på sex djur, varav högst tre vuxna. Det behövs inte att många av de 91 fastighetsägarna bryter sig ut i förhoppning att få sina egna djur för att hela detta jaktvårdsområde skall ramla sönder. Om förslaget går igenom utsätter vi medlemmarna där för ganska ordentliga frestelser. När det gäller tilldelningen av djur kan jag inte underlåta att visa på frågans något egendomliga beredning inom departementet. En förkrossande majoritet av remissinstanser — varibland alla sakkunniga utom en, Jägarnas riksförbund — har uttalat sig mot det av arbetsgruppen framlagda förslaget, som jordbruksministern trots detta gjort till sitt eget. Vidare har verksamheten inom försökslänen givit en rik erfarenhet att bygga på, inte minst av hur man utan en sådan oformlighet som generell tilldelning, dvs. en form av allmän jakt inbakad i licensjakt, skall lösa problemet med de små enheterna. Den enda mera väsentliga ändringen i arbetsgruppens förslag innebär att idén om representantskapet fått falla. F. ö. är det som om försökslänen inte funnits till, och verkan av de omsorgsfullt utarbetade remissvaren har inte blivit stort bättre än om de gått direkt till papperkorgen. Dessutom har propositionsförfattaren på ett sätt, som milt talat må kallas fördomsfritt, refererat åtminstone Blekinge läns jaktvårdsförenings yttrande. När han säger att det innebär ett uttalande till förmån för generell licensgivning trots ett otal i skrivelsen anförda förbehåll inställer sig frågan, om man refererat alla yttranden lika slarvigt, och om det är avsiktligt som man från departementshåll givit riksdagen missvisande beslutsunderlag. Eftersom jag är en fin och snäll man skall jag inte komma med sådana beskyllningar som den sista, men beskyllningen för slarv, den kvarstår. När man vrider vårt yttrande, som det utan reservation står i propositionen, till att vara bara tillstyrkan av tilldelningen av kalv blir man litet tveksam. Det är mot den här bakgrunden svårt att bemöta den kritik, som tidskriften Jaktmarker och Fiskevatten på ledande plats i sitt majnummer riktar mot handläggningen av frågan. Och vi får väl hoppas att den propositionsskrivande kretsen, när någon ny jaktlig fråga aktualiseras, handlägger denna på sådant sätt att den rentvår sig från det mindre vackra tillmäle som en annan tidskrift, Jaktjournalen, begåvat den med. Men låt mig nu återgå till själva älgtilldelningen. Att jordbruksministern ömmar för dem som inte når upp till normstorleken är bara behjärtansvärt, men när dessa små enheter inte bara får samma tilldelning som normområdena utan mer, då har man tappat kontakten med älgvården. Kronobergs län har visat att den kontakten inte behöver brytas för de små områdenas skull, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkten 3. Om de mindre markägarnas intressen inte hade beaktats — det har framförts krav på att de måste beaktas och jag är helt och hållet med på det — i Kronobergs län, varför skulle man där då vara så belåten? Varför står man då i kö överallt ute i landet för att få reglerad älgjakt? Det är regeringen som stoppat upp detta litet. Massor av län hade annars haft den reglerade jakten om inte regeringen hade bromsat: ”vi skall först se vart verksamheten i Kronobergs, Västmanlands och Norrbottens län för oss”. Nästa fråga, som vållat en viss oenighet i utskottet, är jakttiden. Där har herr Takman reserverat sig. Här delar jag för omväxlings skull inte herr Takmans åsikt, utan tycker att jordbruksministern har ett fullt riktigt grepp om problemet när sådan avskjutning, som är så att säga politiskt betingad och inte grundar sig på konstaterad älgtillgång — alltså de små enheterna — begränsas till några få dagar. Gäller det däremot en beskattning av älgstammen, som fastställts efter inventering, spelar väl rent principiellt jakttidens längd ingen roll — inte för älgstammens räkning i varje fall. Om älgtillgången inom ett område tål en viss avskjutning är det likgiltigt om djuren nedläggs under en vecka eller under fyra veckor. Meningen med den längre jakttiden var ju just att få en lugnare jaktutövning, som möjliggjorde en urvalsinriktad beskattning, och varför man nu skall ge sig till att nagga den där månaden i kanten har jag uppriktigt sagt rätt svårt att förstå. Ingen har klagat. Orienterarna, som man föregivit sig vilja hjälpa genom avkortning av jakttiden, har tvärtom förklarat att de hellre ser en lång jakttid än en kort. Och svampplockare har ingenting att hämta i skogarna vid den tiden på året. Under en längre jakttid blir det givetvis lättare att få markerna fria från älgjägare under helgerna än under en kortare tid där veckohelgerna ju tar bort förhål landevis mera effektiv jaktutövningstid. Nog förefaller det vara ett utslag av klåfingrighet, när man lagstiftningsvägen lägger sig i hur älgjägaren ordnar sin jakt. Han bor ju inte i skogen hela månaden, utan tar en dag då och en då, allteftersom det passar hans arbete och jag kan som sagt inte förstå varför man vill förmena honom det. Jag upprepar att det här gäller sådana marker där en föregående inventering visat, att stammen mycket väl tål avsedd beskattning. Den längre jakttiden medför alltså inte någon risk för överbeskattning; däremot kanske man under jakten kommer underfund med att älgarna rört sig mer än beräknat och att många skjutits av grannarna, varför man på de egna markerna får minska avskjutningen, en möjlighet som inte är lika lätt att utnyttja om det är en kort jakttid. Till slut när det gäller jakttiden: Vi kan inte bortse från hundarnas mycket stora roll i den humana älgjakten. De behövs för att ställa älgen så att riktigt säkra skott skall kunna avges. Hundarna behövs för att spåra upp älg som skadskjutits — för skadskjutningar kommer vi tyvärr aldrig att kunna helt undvika — och hundarna behövs året runt inte minst för att söka reda på trafikskadade älgar. Vi har inte och kommer aldrig att få tillräckligt med älghundar, men just därför är det så mycket viktigare att de hundar som finns kan beredas tillräcklig träning och att jakten läggs upp på ett sådant sätt att de används effektivt, och det går bara att ordna med en längre jakttid. En kortare jakttid är ett stort steg tillbaka. De jaktlag som skulle fått disponera hunden sista veckan t.ex. tvingas nu jaga minst tio dagar tidigare och detta kanske utan hund med allt vad det kan innebära i negativ riktning ur djurskyddssynpunkt. Jag ger herr Lindberg fullkomligt rätt när han säger att ingen jagar 30 dagar, men skillnaden mot det förslag som vi får här och det som nu gäller är att nu kan några jaga i början av jakttiden och några i slutet av jakttiden intill trettionde dagen. Det kommer man inte att kunna göra i fortsättningen. Eftersom utskottets förslag gör det möjligt för länsstyrelserna att i sina beslut ta hänsyn till de lokala förhållandena, har jag trots nackdelarna med den generella avkortningen av jakttiden inte funnit anledning att reservera mig utan yrkar bifall till utskottets hemställan även i detta avseende. Ett par reservanter har inte velat vara med om majoritetsförslaget att i riksdagens beslut skriva in att exempelvis länsjaktvårdstjänstemannen skall kunna anlitas som föredragande i länsälgnämnden, dvs. att bereda länsstyrelserna tillfälle att hämta föredragande utanför landskansliet. Älgfrågorna är mycket speciella och kräver en lokaloch personkännedom långt utöver den vanliga. Den kännedomen och den behövliga överblicken över hela länet har redan länsjaktvårdstjänstemannen, därtill avlönad inte av skattemedel utan av jaktvårdsmedel, genom Jägarförbundet men inte av Jägarförbundet, vilket kanske bör framhållas för säkerhets skull. Länsjaktvårdarna är dessutom vana att samarbeta med den som inom länsstyrelsen är föredragande i övriga jaktfrågor. Jag kan då inte finna annat än att det är bra onödigt att inte anlita den färdiga föredragande vi redan har för omedelbar leverans, utan att han i stället skall anlitas för att lära upp någon ny föredragande på länsstyrelsen i älgjaktfrågor, vilka som sagt är högst speciella. Det är inte alls säkert att länsstyrelsernas naturvårdsenheter har någon som lämpar sig för det där. Det kan vara specialister på toffeldjur, infusorier, mossornas fortplantning och allt möjligt, men det är trots allt en skillnad mellan älgjakten och de där sakerna. Att inte låta länsstyrelserna anlita länsjaktvårdstjänstemännen är inte bara onödigt utan det är slöseri med både tid och pengar. Till allra sist: Herr Jonasson har i en reservation framfört sina farhågor för att något kan gå snett vid en sådan här genomgripande förändring i förhållandena och att försöksperioden därför inte skall låsas fast vid fem år utan inskränkas till tre år. Jag förstår herr Jonassons farhågor, men jag tycker att utskottet har uttalat samma förståelse som jag nu uttalar när det framhållit, att hinder inte bör möta att under försökstiden vidta jämkningar som kan behövas. Älgens biologi är sådan att det behövs fem år för att vi skall kunna läsa ut något av värde ur försöken — det har erfarenheterna från Kronobergs län och Västmanlands län visat oss. Därför biträder jag utskottets förslag även i detta avseende. Jag kan väl också säga att försöken inte skall avslutas — de kan behöva hålla på mycket länge. Vad är det som säger att den metod för avskjutning som vi kommer fram till är den allena saliggörande?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

Herr talman! Herr Wachtmeister i Johannishus är så impulsiv och snabb att det är svårt att hinna summera honom. Men om jag summerar inledningen av hans anförande måste kontentan bli, att trots den stora vanvård och de dåliga jaktformer vi har haft har vi ändå haft en kvantitativt sett väldigt god utveckling av älgstammen i det här landet. Nu föreslår regeringen en inskränkning av den fria rätten — som herr Wachtmeister uttrycker det ”pang bara, skjuta hej vilt” — och vill minska avskjutningen. Då befarar han att det här skall sluta i katastrof. Logiken har jag väldigt svårt att förstå. Beträffande skjutolyckorna inom jakten i stort vill jag bara konstatera att ingen statistik pekar på att det är bättre eller sämre inom någon jaktform. Här torde det komma an på människornas ansvar och kunskaper. Eftersom jag själv är älgjägare och har deltagit i reglerad älgjakt så vet jag vad jag talar om när jag säger, att det långt ifrån är fråga om en urvalsinriktad avskjutning alla gånger, herr Wachtmeister. Det begås och har begåtts stora misstag. Dess bättre kan vi konstatera att utveck lingen glädjande nog under senare år har gått därhän, att jägarna har fått ett större ansvar och en bättre känsla för viltvård. Jag tror att jag vågar påstå att inom båda jaktformerna har denna utveckling gått i en positiv riktning. Samtidigt vill jag påstå att även om en totalt reglerad älgjakt ger ett större utrymme för att tidsmässigt utöva den här urvalsinriktade avskjutningen, är det i första hand fråga om utbildning och information åt jägarna och inte så mycket fråga om de olika jaktformerna. Den undersökning som gjorts i Västmanland av Finn Stålfelt pekar på att man efter de tre första dagarna har fällt 50 96 av antalet nedlagda älgar. Då måste man fråga sig hur detta har stämt med den urvalsinriktade avskjutningen. Är det så lyckligt att det är just de djur som råkat komma de första tre dagarna som också är de lämpligaste att fälla? Jag tror knappast detta. Detta är i stället en upplysningsoch utbildningsfråga. Med regeringens förslag om älgvårdsdistrikt så ges det utrymme för både information och utbildning.

Herr talman! Herr Wachtmeister berörde jakttidens längd och sade sig inte kunna dela herr Takmans reservation men inte heller regeringens förslag om 20 dagar. Han säger, att det i och för sig är likgiltigt om älgarna läggs ner på kort tid men att jakten kan ske under lugnare former under en längre tid. Han säger också att det tycks inte vara så att orienterare har någonting emot att man har denna långa älgjakttid. Och plockar svamp gör man ju inte vid den här tiden. Men tiden för älgjakt är väl ändå en period då många människor tycker att det är roligt att vistas i skog och mark. Detta är ju helt naturligt med tanke på klimatet. Man kan ju inte heller, som jag ser det, jämföra älgjakt med småviltjakt. Man kan ju vara ute i skogen där folk jagar småvilt, men älgjakten disponerar ju stora arealer. Jag vill inte frivilligt gå in i skogen när älgjakt pågår. Detta har man dragit sig för under den korta tid som den allmänna älgjakten pågått. Skall man som herr Wachtmeister säger jaga en dag då och en dag då så kommer det att skapa en väldig osäkerhetskänsla bland människorna. Man drar sig för att gå ut i skogen. Jag vill hänvisa till vad jag sade förut. Andra jägare — Jägarnas riksförbund har givit uttryck för detta — säger klart ut att de tycker att det är anspråksfullt av landets älgjägare att vilja jaga älg under 30 dagar. Jag vill säga detta, även om jag tycker att det också finns andra skäl för att förkorta tiden för licensjakten.

Herr talman! Kan herr Magnusson i Kristinehamn tala om för mig hur många olyckor som har hänt under den förlängda älgjakten? Hur många människor har blivit skjutna under den? Inte en enda! Det finns inte ett enda exempel på någon olycka under den förlängda älgjakten. Varför i all sin dar skall man då inskränka den? De olyckor som har hänt har inträffat under den allmänna jakttiden med de hetsiga förhållandena. Värdet av en helt samordnad älgjakt ligger i att man, såsom naturvårdsverket har anfört, i förväg på ett häpnadsväckande exakt sätt kan beräkna avskjutningen. Ett system, där någon som helst form av allmän jakt ingår, gör all sådan beräkning omöjlig. Fördelen med den helt reglerade älgjakten ligger just i att vi kan på förhand bestämma allting. Jag är väldigt ledsen över att herr Lindberg inte förstår detta. Men jag begriper anledningen. Herr Lindberg kommer från ett område i Sverige som har inte bara vår utan hela världens förnämsta älgstam av denna ras. Det förekommer andra platser i landet där man har försökt bedriva en urvalsinriktad älgjakt men inte gjort goda erfarenheter. Där kan ett felaktigt skjutet djur innebära katastrof för avelsarbetet. Jag kan peka på oändligt många fall från mitt eget län, där man inom jaktvårdsområdena har sett på de fina avelsdjuren och bestämt vilka som skall sparas. Sedan har djuren under allmänna jakttiden satt sin fot på andra sidan gränsen. Så smäller det och därmed är de borta. Den stora fördelen är att vi får med även grannarna genom de större inventeringsområdena och kan avgöra precis hur många älgar som skall få skjutas. Genom att varje liten enhet nu utan vidare får sina två älgar, har vi inte den kontrollmöjligheten. Det är bara att konstatera att det är så. Att vi inte förstår varandra är verkligen tråkigt.

Herr talman! Jag har inte, herr Wachtmeister i Johannishus, insinuerat att olyckor skulle ha skett under den tid som försöksverksamheten har pågått. Risker finns alltid. Men vad jag menade är att allmänheten naturligtvis drar sig för att gå till skogen under den tid älgjakten pågår. Så har jag upplevt det under den tid den allmänna jakten bedrivs. Jag har ändå bott i områden där älgjakt pågår, så jag vet vad jag talar om. Från denna utgångspunkt anser jag det vara högst anspråksfullt av landets älgjägare att vilja lägga beslag på markerna för egna syften under så lång tid som 30 dagar.
Herr talman! Låt mig säga till herr Wachtmeister i Johannishus att det är riktigt när han berömmer älgstammen i Jämtlands län. Utvecklingen har varit god och den har man kommit fram till i stort sett under frivilliga former. Samma förutsättningar tror jag nog bör finnas i andra delar av landet. Förutsättningarna bör öka i och med propositionens förslag om att ge jägarna ett större ansvar och ett ökat medinflytande över jaktens utformning och älgstammens vård och beskattning. Herr Wachtmeister är säkert beredd att medge att dessa förutsättningar måste öka, om man på ett helt annat sätt än tidigare engagerar jägarna själva i dessa frågor. Man kan i detta sammanhang gott säga att två vägar leder till samma mål. Jag tror att målet är detsamma. Propositionens väg innebär en mjuk övergång som kanske tar något år längre tid. Herr Wachtmeisters synsätt är den hårda framgångslinjen för att snabbt nå fram till målet. Vår älgstams utseende är inte av den karaktären att vi behöver skynda. Vi kan gott ta något år till på oss och ändå ha möjlighet att beakta de svårigheter som är förenade med den anpassning som krävs för att få till stånd en nästan total samordning. Jag tror som sagt att målet är detsamma, herr talman, och jag anser att vi kan välja den smidigare vägen utan att det kommer att hända någon olycka.
Herr talman! På den tiden jag var aktiv orienteringslöpare snavade jag en gång över ett taggtrådsstängsel och fick en lindrig hjärnskakning. Jag upptäcktes så småningom irrande i skogen i rakt motsatt riktning mot målet. Jag undrar om inte herr Lindberg också har snubblat. Man håller nämligen på att ta sig fram i rakt motsatt riktning mot målet när man uppger alla planer på en något så när avelsinriktad avskjutning genom att släppa det där vuxna djuret fritt. Vi hoppas väl alla att jägarna skall känna ansvar, och för de ansvarskännande jägarna behöver vi över huvud taget inte skriva några lagar. Men alla människor är inte sådana, och det är just för dem som inte är ansvarskännande — de rovjägare som jordbruksministern talade om i en intervju, i Jaktmarker och Fiskevatten tror jag det var — som vi skall stifta lagar. Det är dessa som förstör älgjaktområdena och som kan göra samarbetet omöjligt. Det är dessa som kommer att bryta ut och förstöra hela systemet. Det är en väldig skillnad mellan Jämtland och Blekinge i flera men även i ett speciellt avseende. Blekinge är tillsammans med Bohuslän det mest parcellerade området i hela landet med mycket små marker. Där blir frågan om sammanhållning mellan markägarna mycket viktigare än den är i de stora områden som herr Lindberg är van att röra sig på. Låt mig när det gäller jakttiden återgå till frågan om hundarna, som vi håller på att glömma bort helt. Djurskyddssynpunkterna, som jag tillmäter ett avgörande inflytande i dessa frågor, har helt kommit bort. Jag har inga problem för min personliga del — det är kanske bäst att jag säger det — för jag jagar aldrig mer än tio dagar. Men jag vet att de hundar som varit hos mig går vidare, och när de varit på nästa ställe skall de till ett tredje, därifrån till ett fjärde ställe osv. Man får då inte plats med alla jaktlag helt enkelt, och därför tvingas en hel del älgjaktlag att jaga utan hund med alla de risker ur djurskyddssynpunkt som detta innebär. Det är en annan nackdel. Jag undrar om vi inte diskuterar förbi varandra här, eftersom ju utskottet har föreslagit att länsstyrelserna skall få möjligheter i särskilda fall, med den lokalkännedom de har, att bevilja längre jakttid, och jag tror att länsstyrelserna har ett mycket gott omdöme i det fallet.

Herr talman! Målet för älgjakten — eller älgvården, om man vill använda det uttrycket — bör vara att hålla älgstammen på en lämplig nivå i fråga om antalet djur och att få fram en god kvalitet på älgstammen. Samtidigt bör älgarnas skadegörelse på skog och växande gröda begränsas och riskerna för älgkollisioner på våra vägar minskas. Om detta mål råder enighet inom utskottet, men när det gäller de metoder som skall användas för att nå målet är meningarna delade på några punkter. Jag skall, herr talman, i huvudsak uppehålla mig vid en enda av dessa punkter — den som gäller den generella älgtilldelningen. Älgstammen har under 1900-talet mångdubblats. Herr Lindberg har i sitt anförande redan belyst utvecklingen. Avskjutningen, som på 1920 talet var några hundra djur per år, steg till mellan 10000 och 15 000 djur per år under 1940-talet och till över 30 000 djur per år under 1960 talet. I fjol sköts i vårt land drygt 47 000 älgar. Även folk som inte är särskilt intresserade av älgjakt har lagt märke till den kraftiga ökningen av älgstammen. För egen del minns jag den uppståndelse som uppstod då eleverna i en bygdeskola i norra Västmanland — det var i början av 1930-talet — under jakttiden fick se en älg komma travande in på skolgården. Många av eleverna hade aldrig förr sett en älg i verkligheten. I dag är bilden en annan. I fjol kunde man i samma trakt dagarna efter älgjakten räkna till 18 älgar, som samtidigt gick och betade på en höstsådd åker. Jag vet att bilden av älgbeståndets storlek kan vara en annan i övriga delar av landet än den är i Mellansverige. Jag vet också att bedömningarna kan gå isär när det gäller frågan hur stor älgtätheten bör vara. Däremot råder stor enighet om att älgvård och avskjutning bör vara så ordnade att älgstammens kvalitet kan hållas på en hög nivå. I de delar av landet där älgstammen fortfarande är relativt svag tillkommer ytterligare ett önskemål, nämligen att älgstammens reproduktionsförmåga hålls så hög som möjligt. Men det finns också områden i vårt land där man redan nu kan konstatera att älgstammen bör reduceras. Detta torde särskilt gälla mellersta Sverige. Även i fråga om den bedömningen råder såvitt jag kunnat finna enighet inom utskottet. Det talas f.ö. också i propositionen om att länsstyrelserna bör ha möjligheter att vidta särskilda åtgärder, om älgstammen uppnår en sådan nivå att skadegörelsen på skog och växande gröda blir för svår och riskerna för trafikolyckor för stora. Vilka metoder är då de bästa för att man skall kunna tillgodose alla dessa önskemål? Svaret på den frågan tycker jag man får om man ser hur det har fungerat i de tre län där vi har haft s.k. reglerad älgjakt eller — som det heter i propositionen — samordnad älgjakt. Ett av dessa försökslän är Västmanlands län och jag vill, herr talman, så kortfattat som möjligt redovisa hur reglerad älgjakt har tillämpats i vårt län, och vad markägare, jägare och naturvårdare tycker om den ordningen. Länsstyrelsen i Västmanlands län, som har ansvaret för tilldelning och redovisning, förordar i sitt remissyttrande reglerad älgjakt och avstyrker den generella tilldelning som föreslås i propositionen. Min redogörelse blir samtidigt en motivering för mitt ställningstagande i utskottet. Den motion, som jag tillsammans med företrädare för samtliga riksdagspartier utom vpk har undertecknat, innebär i stort sett ett förord för reglerad älgjakt i de former som nu tillämpas i försökslänen. Jag bör kanske nämna att jag själv aldrig deltagit i någon form av jakt. Men jag har under det senaste årtiondet med stort intresse följt verksamheten inom det jaktvårdsområde, där jag arrenderar ut min mark till ett av jaktlagen för 1 kr. per hektar och år. Som markägare skulle jag kunna uttrycka min uppfattning om älgjakten och jägarnas insatser så här: De insatser som landets ca 200 000 älgjägare gör varje höst är så värdefulla att samhället har all anledning att ge dem sitt stöd och skapa förutsättningar för en välordnad jakt som möjliggör ett gott och förtroendefullt samarbete mellan jägare, markägare och myndigheter. Detta önskemål anser jag vara tillgodosett så långt det är möjligt genom den reglerade älgjakten i försökslänen. På de 520 000 hektars älgmark som vi har i Västmanlands län fälldes år 1967 totalt 1 177 älgar, därav 39 96 kalvar. År 1971 fälldes 1 708 älgar, varav 46 96 kalvar, och i fjol fälldes 2 164 älgar, med samma andel kalvar, dvs. drygt 46 96. Tilldelningen för innevarande år har redan beslutats i Västmanlands län. Licens kommer att lämnas för 3 079 djur, varav 53 96 kalvar. I regel fälls omkring 75 96 av tilldelat antal djur. Det skulle för det här året betyda att ca 2 300 djur kommer att fällas, varav 48 96 kalvar. De licenser som inte utnyttjas gäller — det vet vi av erfarenhet — förhållandevis fler kalvar än vuxna djur: De siffror jag nu nämnt visar att vi i Västmanlands län har fördubblat avskjutningen från 1967 till 1974, dvs. under den tid vi haft reglerad älgjakt. Siffrorna säger oss dessutom, att en ökad andel kalvar har eftersträvats, men samtidigt vet vi av erfarenhet att vid den faktiska avskjutningen blir andelen kalvar mindre än vad länsstyrelsen, jaktvårdskonsulenten och jaktvårdsområdena själva anser att den borde vara. Visserligen får Västmanlands län och de andra två försökslänen behålla sin nuvarande ordning, oavsett om utskottet eller reservanterna vinner i kammaren i dag. Men det är mycket viktigt vilken ordning vi får i landet i övrigt och vilken ordning vi får efter försöksperiodens slut. Om propositionens förslag beträffande generell tilldelning skulle godtas, kan man fråga sig om inte hela idén med samordnad älgjakt går förlorad. Följande situation kan då tänkas uppstå. Generella licenser för ett vuxet djur och en kalv per år för fem år framåt tilldelas ett stort antal mindre fastigheter. Den avskjutning som blir resultat av denna tilldelning kan väntas ge ett kraftigt uttag av vuxna djur, eftersom man måste ha full förståelse för att jägarna finner det mindre lockande att skjuta kalvar. Men älgstammens storlek i länet och även hänsynen till älgstammens kvalitet talar klart för att man bör eftersträva låt oss säga 50 96 kalvar. Hur skall länsstyrelsen då bete sig? Skall länsstyrelsen tvingas ytterligare öka pressen på de jaktvårdsområden som jagar på licens för att de skall öka sin kalvavskjutning? Propositionens förslag om generell tilldelning av ett vuxet djur plus en kalv är också ur djurskyddssynpunkt — det har nämnts här förut, bl.a. av herr Wachtmeister i Johannishus —- mycket olyckligt. Många älgkor går med två kalvar. Det kommer att uppstå många fall där den ena tvillingkalven blir lämnad ensam kvar. Den har små eller inga chanser att klara sig. Med den ordning som utskottsmajoritetea förordar kan dessa problem inte uppstå, eftersom den generella tilldelningen enligt utskottets förslag begränsas till endast en kalv. I en skrivelse som det mindre jägarförbundet i förra veckan distribuerat till — tror jag — samtliga riksdagens ledamöter påstås att helt reglerad älgjakt i praktiken innebär att det stora flertalet av småmarkägarna, arrendatorerna och de marklösa jägarna utan anledning fråntages jaktutövningsrätten. Detta påstående är helt felaktigt och jag vill visa det genom att redovisa hur vi har det i Västmanland. Vi har där helt reglerad älgjakt, och den tillämpas ganska strikt bl.a. i det jaktvårdsområde jag själv tillhör. Jag känner inte en enda markägare inom det området som har vägrats delta i jakten. Och jag är övertygad om att om någon sådan skulle ge sig till känna på den jaktstämma vi håller om ett par veckor skulle han få ett kraftigt stöd. Men det är naturligtvis ett önskemål att han är villig att samarbeta i ett jaktlag. I Västmanlands län har f.ö. beviljats ett stort antal dispenser, som gäller fastigheter med en areal som ligger långt under vad som genomsnittligt fordras för tilldelning. Vid samtal med länsjaktvårdaren i Västmanlands län har jag fått veta att ingen markägare som begärt tilldelning på sin fastighet har vägrats dispens. Det genomsnittliga arealunderlaget för tilldelning av ett djur beräknas f. n. i Västmanlands län till 150-175 har. Det är då ganska naturligt att dispenstilldelningen begränsas till en kalv när det är fråga om fastigheter på 25-30 har. Jag vill nämna att den minsta enheten som har fått tilldelning på en kalv har en areal på endast 2,5 har. Förslaget till tilldelning för 1975 har utarbetats genom ett omfattande samråd. Alla som har jaktliga enheter inom länet kallas kommunvis till sammanträde, där man arbetar fram riktlinjerna för tilldelningen. Man eftersträvar att var och en skall få en rättvis och riktig andel i länets gemensamma älgtillgångar. Den beskrivning jag här har lämnat av den reglerade älgjaktens tilllämpning i Västmanlands län ger en helt annan bild av den reglerade älgjakten än den som målas upp av dess motståndare och av förespråkarna för propositionens förslag. Självfallet, det vill jag också nämna, herr talman, finns det även i Västmanlands län en och annan — både jägare och markägare —- som inte är nöjd med den reglerade älgjakten. Men dessa utgör undantag. En överväldigande majoritet anser att den är bra. Herr Jonasson nämnde ovänskap, som skulle kunna bli följden om majoriteten får sin vilja fram, och herr Lindberg talade också om den hätska debatt som ibland och på vissa håll förekommer. Under den tid vårt jaktvårdsområde har fungerat har sådana företeelser varit mycket sällsynta. Däremot minns jag att det var mycket vanligt innan den reglerade älgjakten infördes i vårt län. Jag vill sammanfattningsvis säga att den generella tilldelningen enligt propositionens och reservanternas förslag, dvs. ett vuxet djur och en kalv per jaktenhet, enligt min mening bör avvisas av följande skäl: Uppbyggnaden av en samordnad älgjakt skulle försvåras och redan befintliga jaktvårdsområden i andra län än försökslänen skulle hota att falla sönder. Länsstyrelserna skulle tvingas frångå den viktiga huvudprincipen att tilldelningen bör baseras på markens produktionsförmåga beträffande älgbeståndet. Möjligheterna att påverka älgstammens kvalitet och storlek skulle minska, eftersom den faktiska avskjutning som blir resultatet av den generella tilldelningen inte kan förutses eller påverkas. Det måste slutligen ur djurskyddssynpunkt vara förkastligt att stimulera en avskjutning, som i många fall kan komma att leda till att ensamma tvillingkalvar lämnas kvar ute i markerna med mycket liten chans att klara sig. De risker och olägenheter jag nu har nämnt kan vi komma ifrån, om riksdagen bifaller utskottsmajoritetens förslag. Då begränsar vi den generella tilldelningen till att gälla enbart en kalv.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

Herr Enlund säger att det, om reservanternas förslag genomförs, blir en mycket stark avskjutning. Jag vill ställa frågan till herr Enlund: Varför har då inte avskjutningen ökat så kraftigt tidigare när man under den allmänna jakttiden fick skjuta så många älgar som man ville? Varför skulle det bli så mycket sämre nu? Nu är reglerna skärpta. Vidare hänvisar herr Enlund till de förhållanden som råder i Västmanlands län. Ja visst, men också i andra län har älgstammen ökat kraftigt samtidigt som man väsentligt ökat avskjutningen. Detta har skett under den tid när allmän jakt var tillåten. Vad är anledningen till dessa olycksprofetior om att det nu skulle bli så besvärligt? De argument som herr Enlund anför kan användas som stöd för bägge sidornas uppfattning. Herr Enlund säger också att man inom licensområdena har gått in för att vårda djuren, noga sett upp med vilka djur man skjuter osv. Erfarenheten pekar på att det i många fall är tvärtom. Det är inte så att den ena eller den andra parten har monopol på ansvaret i detta sammanhang.
Herr talman! Herr Jonasson måste ha missförstått mig om han tror, att jag är rädd för en för stor avskjutning. Av vad jag sade i mitt anförande framgick väl ganska klart att i vart fall beträffande Västmanlands län och Mellansverige i övrigt är problemet snarast det motsatta. Vi måste där öka avskjutningen för att minska älgstammen. Skall man lyckas med det och samtidigt behålla en god kvalitet på älgstammen måste man enligt min mening ha en reglerad älgjakt.

Herr talman! Såväl i propositionen som i en hel del uttalanden som fällts i denna debatt har man slagit fast att målet för den lagstiftning som nu föreslås är en samordnad jakt. Jag skall gärna ge herr statsrådet det erkännandet att han på ett föredömligt sätt i sin proposition omvittnat den samordnade jaktens fördelar. Jag skall inte citera ur propositionen utan vill hänvisa till s. 33 i denna, där han har redovisat utomordentligt starka argument för en samordnad jakt. Också företrädarna för reservationen har tagit fram det ena argumentet efter det andra som bevisar lämpligheten av samordnad jakt och menat att man måste inrikta sig på en sådan. Det är därför utomordentligt beklagligt att statsrådet när han kommer fram till sitt förslag helt enkelt har glömt bort sina fina motiveringar och lägger fram en produkt som egentligen inte innebär någon förändring gentemot den nu gällande ordningen. Den proposition vi nu behandlar utgör inte alls något steg mot en samordnad jakt. Tvärtom ges det fortsatt möjlighet till praktiskt taget fri avskjutning. Får man fälla ett vuxet djur och en kalv på vilken enhet som helst, hur liten den än är, innebär det ju oanade möjligheter att skjuta tillräckligt många djur under den allmänna jakttiden. Det är utomordentligt svårt att begripa att man efter de år som frågan om samordnad älgjakt har diskuterats kan lägga fram ett sådant här förslag. Jag kom att läsa Kungl. Maj:ts proposition nr 19 från 1965, och där talar man om precis samma sak, nämligen angelägenheten av att få en samordnad jakt till stånd. Då kom man fram till att det skulle bedrivas försöksverksamhet i ett antal län, och föredragande statsrådet sade: ”Sedan erfarenheter vunnits av såväl försöken med helt reglerad älgjakt som den liberalare licensgivningen bör hela frågan om älgjaktens organisation prövas på nytt. Jag avser därför, fortsatte han, att föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt den centrala tillsynsmyndigheten att följa utvecklingen på området och då så bedöms lämpligt inkomma med förslag.” Enligt vad jag kan förstå torde den centrala tillsynsmyndigheten vara Svenska jägareförbundet, som ju har hållit i de här frågorna, om jag inte har fattat det hela fel. I dag är det naturvårdsverket som har hand om saken, och det har ju redan för ett par år sedan föreslagit en helt reglerad jakt. Men nu framläggs alltså den här propositionen! Eftersom jag kommer från ett försöksområde finner jag det angeläget att något redovisa synpunkterna därifrån. Jag skall ärligen säga att när försöksverksamheten började i Norrbotten förekom det största uppbåd av protester som jag någonsin har varit med om i ett sådant sammanhang. Namnunderskrifter insamlades runt hela länet. Det var en helt fantastisk protestaktion som genomfördes och vi fick i det sammanhanget en helt ny jaktvårdsorganisation i länet, en som alltså inte hade funnits där tidigare. Den gången förde man precis samma resonemang som reservanterna och även statsrådet nu för, nämligen att man var ute för att tillvarata och trygga de små markägarnas intressen. Nu har vi haft försöksverksamheten i fyra år.

Skaran hade decimerats i så otrolig utsträckning att det var svårt att få några kandidater när man skulle välja styrelse i denna organisation. Den länsjaktvårdsorganisation som vi har i länet har däremot 270 1okalföreningar, och de representerar 14 000 markägare. I våra trakter finns det praktiskt taget bara små markägare. Vidare är att märka att vi har försöksjakt bara i kustområdet upp till lappmarksgränsen — ovanför den är jakten fri — men av dessa 270 föreningar är en hel del belägna inom lappmarksområdet. Men bara åtta av länets 270 organisationer var negativa till en samordning av jakten. På länsstämman, som diskuterade denna fråga, fanns det av 184 mötesdeltagare bara tre som var motståndare till en fortsatt samordnad jakt. Jag tycker ändå att det säger åtskilligt om vilken utveckling det har blivit med den form av försöksverksamhet som har bedrivits. Mot bakgrund av detta tycker jag det är beklagligt att inte statsrådet helt och hållet avstod från att lägga fram en proposition i detta ämne, när man inte var beredd att föreslå en helt samordnad jakt. Det hade varit mycket bättre att låta utvecklingen fortsätta på samma sätt som f.n. och följa riksdagens ställningstagande 1965, då riksdagens beslut innebar att man skulle utveckla försöksverksamheten i olika former och till flera län. Som här tidigare nämnts har flera länsföreningar stått i kö och velat ha försöksverksamhet inom länet. I Västerbottens län, som ligger närmast mitt eget län, har man landets största länsjaktvårdsorganisation med 12 000 medlemmar, och där har man enhälligt gjort framställningar om ett försöksområde, men denna framställning har avslagits. Varför inte ge denna försöksverksamhet ökade möjligheter i stället för att på detta sätt ta ställning i frågan men inte ta någon hänsyn till den försöksverksamhet som har bedrivits? När den nämnda arbetsgruppens promemoria remissbehandlades, var 35 remissinstanser av 40 helt negativa till det förslag som arbetsgruppen lade fram — ett förslag som nu praktiskt taget utan förändring ligger i propositionen. Jag tycker att den väsentliga frågan i den här diskussionen är: Varför har inte resultatet inom försöksområdena tillmätts större värde vid framläggandet av detta förslag? Sedan vill jag rätta till en felaktighet i herr Lindbergs anförande. Han säger att avskjutningen under allmän jakt bara är 10 96 större. I fjol var avskjutningen under allmän jakt mer än 25 96 större än under den samordnade jakten. Det behöver inte diskuteras. I vissa län har man haft mera än 100 96 större avskjutning under den allmänna jakten, och i många län har avskjutningen varit 60-70 96 större. Det har också här ifrågasatts om vi verkligen kan ha en så stor älgstam som finns på vissa håll i landet. Ja, det kan diskuteras, och jag är helt övertygad om att man kan ifrågasätta det. Men det måste ändå erkännas att förutsättningarna för att reglera en älgstam är — och kommer alltid att vara — de bästa i den reglerade jakten. Där reglerar man uppåt eller nedåt — om man vill öka eller minska älgstammen. Herr Magnusson i Kristinehamn tog också upp situationen i försökslänen. Han talade om den irritation som förekommer i dessa län. Det är förvånansvärt att man vet så mycket om sådana saker i de områden som inte har med försökslänen att skaffa. Vi som bor i försökslänen har inte träffat på den irritationen. Tvärtom tycker vi att det har varit en mycket bättre utveckling än vi över huvud taget kunde tänka oss. Sedan frågas här: Varför tror man att det blir sämre än det var tidigare, då man ju fick skjuta helt fritt? Det är inte särskilt svårt att svara på den frågan. Tack vare att vi har en älgvård inom landet, där mer än 70 96 av markerna är inordnade i den samordnade jakten, har vi fått en mycket väsentlig ökning av älgstammen år efter år. Det innebär självfallet att ju större älgstammen blir, desto attraktivare kommer det att bli att köpa in sig i ett område, dra ut ett skifte och sitta där och hoppas att man skall kunna få skjuta både en vuxen älg och en kalv. Om propositionens förslag skulle omsättas i verkligheten exempelvis i Västmanland, med den enorma älgtäthet som där finns, skulle otaliga människor köpa ut ett skifte och sitta där och hoppas att få skjuta — och det skulle de även kunna göra — både en vuxen älg och en kalv. Jag skulle väl som markägarrepresentant kunna tänka mig att det är en riktig utveckling, för då får markägarna säkerligen mycket, mycket bra betalt. Skall man se det ur den synpunkten är propositionens förslag riktigt, men då skall man inte tala om älgvård — det har ingenting med ett sådant förfaringssätt att skaffa. Över huvud tycker jag att både i den här debatten och i diskussionerna dessförinnan är det en sak som man i utomordentligt stor utsträckning inte har tagit hänsyn till och det är just älgen, villebrådet. Man ger människorna möjlighet att sätta sig på ett skifte som är 10, 15 eller 20 meter brett — vi har massor med sådana i min hembygd — och räkna med att det pågår jakt vid sidan om. Så tror man att vederbörande är så utomordentligt säker skytt att han träffar älgen så att den faller inom det här mycket begränsade området! Vad händer? Jo, i nästan 90 96 av fallen springer älgen skadad över rågången, och då har vederbörande inte rätt att spåra älgen, utan han skall kontakta jaktgrannarna. Men ofta tycker han att det är genant att göra på det sättet — han sitter kvar och hoppas att det skall komma en älg till som han får försöka pricka. Är det någonting som man kan definiera som älgvård? Jag skall inte fortsätta längre. Det kan bli upprepningar, och andra kommer att motivera det förslag som utskottets majoritet har framlagt och som jag helt vill ansluta mig till.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården frågar hur jag kan veta om det finns irritationsmoment eller ej ute i försökslänen. Ja, jag vet hur det ligger till eftersom jag har varit i kontakt med jägare inom försökslänen. Herr Johansson i Holmgården känner väl också till att missnöjet har tagit sig organiserade uttryck. Det är alltså inget tvivel om att det råder missnöje. Och hela den diskussion som förevarit om försöksverksamheten har ju visat att det funnits stark irritation över förslaget till uteslutande licensjakt. Herr Johansson i Holmgården talar vidare om de möjligheter att få bra betalt som man kan räkna med för de små markägarna om regeringsförslaget går igenom. Men det är väl i så fall inte bara förbehållet de små markägarna att ta bra betalt. F. n. råder det förhållandet att de stora skogsbolagen och även andra markägare verkligen försöker trissa upp priserna på arrenden. Jag har fått ett exempel redovisat i dag på hur man ville ha 1 800-2 000 kr. för 100 tunnland, och jämför man detta med det humana pris som herr Enlund för en stund sedan sade att han tillämpar, så framstår herr Enlunds pris som rent symboliskt i sammanhanget. Jag har också fått ett exempel från norra Värmland relaterat för mig. Där hyr bolagen ut jaktmarker till tyskar, som betalar upp till 5 000 kr. för jakträtten. De hyr jakträtt per dag och betalar dessutom för kött och hornkronor etc. Man kan ju f. ö. fråga sig hur ett sådant förfaringssätt går ihop med god viltvård.

Herr talman! Om herr Magnusson i Kristinehamn menar att det är ett uttryck för irritation att åtta lokalföreningar av 270 är negativa — och de åtta föreningarna kanske inte ens finns inom områden där samordnad jakt förekommer — så håller jag med om det. Och menar herr Magnusson att om tre ombud av 184 är motståndare är det utslag av stark irritation, så har han rätt. Jag har bara talat om hur sakförhållandet är» och det torde jag känna till ganska väl. Vad sedan gäller arrendepriserna har herr Magnussons resonemang och sätt att förklara dem inte ett dugg med den samordnade jakten att skaffa. De priserna har troligen i stort satts med ledning av de priser domänverket tillämpat. Det har på många håll blivit normerande. Och om domänverket tar för höga priser, så finns det ju all anledning att rikta kritiken åt det hållet! Jag tycker inte att en sådan företeelse som jakten skall beläggas med alltför höga arrendepriser. Det tror jag på lång sikt vore olyckligt både för markägarna och för dem som gärna vill utöva jakt. Men de priser som hittills har tagits ut på denna marknad har som sagt inte normerats med ledning av den reglerade jakten utan har anpassat sig efter de priser som domänverket tillämpar.

Herr talman! Jag skall be att med några ord få motivera regeringens förslag i propositionen. Men låt mig först få säga att jag sällan har mött en fråga, där enskilda medborgare har engagerat sig så intensivt och där så många olika uppfattningar kommer till uttryck, som när det gäller formerna för hur älgjakten skall bedrivas. För riksdagen är naturligtvis detta inte någon nyhet, eftersom den här frågan har stötts och blötts i riksdagen i olika omgångar sedan åtskilliga år. Självklart skall utgångspunkten för hur älgjakten bör bedrivas vara omsorgen om älgstammens vård och en lämplig avvägning av älgstammens storlek, bl.a. med hänsyn tagen till den skada en för stor älgstam kan förorsaka på växande gröda och skog samt den fara en sådan stam kan utgöra i trafiken. Vad diskussionen i huvudsak gäller — jag skall inte ge mig in i alla detaljer — är hur långt man behöver gå när det gäller att reglera älgjakten för att uppnå den önskvärda samordningen. Jag har under mina diskussioner med företrädare för jägarorganisationerna och med åtskilliga jägare av olika uppfattningar om hur älgjakten bör bedrivas funnit att jägarna i allmänhet är starkt medvetna om att man har ett gemensamt ansvar för älgstammens vård och beskattning. Jag tycker också att det är angeläget att man ger jägarna själva ökade möjligheter att delta i diskussionerna om hur älgjakten bör bedrivas. De organisationsformer för sådana samråd som föreslås i propositionen har ju också tillstyrkts av utskottet och bör kunna medverka till att det skapas en annan atmosfär i diskussionen om jakten än den vi upplevt hittills — jag skulle vilja säga en atmosfär lika lugn och avspänd som vi hittills har upplevt i debatten i riksdagen här i dag. Regeringen har sett som en förutsättning för en sådan önskvärd utveckling att man vid genomförandet av nya jaktformer inte går så hårt fram mot någon meningsriktning att man konserverar motsättningarna och bitterheten och omöjliggör en gemensam diskussion jägarna emellan från sakliga utgångspunkter. Den största olägenheten med det nuvarande systemet har jag upplevt vara risken för rovjakt. Ingen kan försvara det som rimligt att någon skall ha möjligheter att utan urskiljning få skjuta så många älgar man över huvud taget kan komma över under en kort allmän jakttid. Men regeringen har heller inte velat gå så långt i regleringen av jakten att man inte tar hänsyn till den oro som många jägare med tillgång till mindre marker känner för att en total reglering skulle utestänga dem från möjligheterna att bedriva jakt på vuxet djur. Att hänvisa en gammal älgjägare till att bara få skjuta på kalv, det upprör honom ända in i själen. Det är en av mina erfarenheter av de många diskussioner jag har fört. Den kompromiss som regeringen försökt åstadkomma mellan de olika intressen som här gör sig gällande utesluter å ena sidan möjligheten till rovjakt men utestänger å andra sidan inte älgjägare med små jaktmarker från möjligheten att fälla ett vuxet djur. Det har sagts i argumenteringen emot detta förslag att det skulle stimulera jakträttsinnehavare som i dag bildat licensområde för gemensam jakt att upplösa detta och jaga var för sig. Jag vill gärna understryka att denna form av jakt, att flera jakträttsinnehavare slår sig samman i större områden för att vårda sig om älgstammen inom området, bedriva en hänsynsfull jakt och rättvist dela bytet mellan sig, är en utomordentligt värdefull jaktform. Många älgjägare har också insett fördelarna med den typen av jakt. Det är knappast logiskt att anta att dessa jägare skulle bryta upp ett samarbete som de funnit fördelaktigt och återgå till en jaktform som de övergivit när denna jakt med regeringens förslag väsentligt begränsas i förhållande till tidigare. Snarare bör regeringens förslag medverka till att stimulera flera jägare att gå samman, vilket också är avsikten. De nya former för samråd jägarna emellan som jag tidigare talat om borde kunna medverka till en sådan utveckling. Utskottsmajoriteten har också insett att det kan ges många situationer där en älgjägare med tillgång till mindre jaktmarker inte rimligen och lämpligen kan tvingas in i ett intilliggande större licensområde. Vi har t.ex. län där de mindre jaktmarkerna ligger insprängda mellan stora gårdar och gods och där arrendeavgifter och andra villkor för jakten i praktiken skulle utestänga den lille jakträttsinnehavaren från möjligheten att delta. För sådana fall föreslår nu utskottsmajoriteten en prövning individuellt efter ansökan i varje enskilt fall. Det skulle ankomma på länsstyrelsen att pröva om en sådan jägare har rimliga skäl för att få fortsätta att jaga på sin egen mark, om han inte bara skall få skjuta på kalv utan också på vuxet djur. Jag vet inte om utskottsmajoriteten har försökt att bilda sig en uppfattning om hur många sådana här ansökningar vi kan komma att få till våra länsstyrelser — hur många länsstyrelsebeslut som sålunda skall fattas på grundval av de utredningar och överläggningar som kan behövas för en sådan ordning, där man också har att pröva enskilda människors relationer till varandra. Jag vet inte hur många besvärsärenden dessa länsstyrelsebeslut kan komma att föranleda. Jag har en stark känsla av att utskottsförslaget leder till en älgbyråkrati som svenska folket kommer att ha rätt svårt att förstå vitsen med. Jag tror inte att en sådan ordning skulle medverka till att skapa den bättre anda och den ökade förståelse älgjägare emellan som regeringen vill försöka uppnå med sitt förslag. Risken finns enligt min mening att man konserverar nuvarande på sina ställen hätska debatt. Regeringens förslag, som stöds av reservanterna i utskottet, är en kompromiss mellan de många hänsyn som måste tas i denna fråga till viltvårdens, till jägarnas och till övriga medborgares intressen. Den har tillkommit i förvissningen om att en fortsatt positiv debatt i dessa frågor inte skulle vara möjlig, om man bara tillgodosåg en meningsriktnings intressen under den försöksperiod som regeringens förslag omfattar. — Det är alltså fortfarande fråga om en försöksperiod, där vi nu får tillfälle att pröva olika former för jakt vid sidan av varandra. Älgstammens goda utveckling tillåter oss enligt regeringens mening att ta denna hänsyn till de önskemål som så många små jakträttsinnehavare gett uttryck åt. Alla har ju här i kammaren omvittnat att vi hitintills har haft en mycket god utveckling av älgstammen i vårt land. Det har t.o.m. sagts att vi har en av de finaste älgstammarna i Europa — och då bör den ju inte bli sämre nu, om vi begränsar den fria avskjutning under allmän jakttid som vi haft förut, utan går in för att möjligheten att skjuta fritt skall begränsas till ett vuxet djur och en kalv. Det har slutligen sagts att större delen av remissorganen har uttalat sig för en totalreglering av älgjakten. Jag ser det som naturligt att våra myndigheter uttalar sig för den ordning som de anser skulle ge största möjliga effektivitet i kontrollen av avskjutningen. Men jag anser det lika naturligt att regering och riksdag inte enbart tänker på största möjliga effektivitet i det sammanhanget, utan också kan ge utrymme för sådana hänsyn som jag har talat om i mitt inlägg. Jag tror för min del att det kommer att gagna frågan om älgvården framöver, om vi tar dessa hänsyn nu, nämligen om riksdagen följer reservationerna 1 och 4, dvs. propositionens förslag.

Herr talman! Statsrådet tog i likhet med en del andra talare upp frågan om kalvjakten och sade att ingen gammal jägare väl kan tänkas finna sig i att skjuta en kalv. Visst har det funnits motstånd mot kalvjakten, det är helt riktigt, men efter hand inser älgjägarna att det inte är något dåligt sätt att både reglera och vårda en älgstam att skjuta kalv. Och nog är det förvånansvärt, herr statsråd, att jägare som annars springer ute i skogen och gärna jagar byten som bara väger ett halvt kilo, ett kilo eller två kilo skulle tycka att det vore förnedrande att skjuta en älgkalv, som slaktad väger 85 eller 100 eller t.o.m. över 100 kilo. Man sade tidigare i dag att det skulle vara ett hån mot en jägare att tala om att han fällt ett sådant byte. Men ett jaktlag som har samordnat sin verksamhet och har en god jaktvård i sikte ser inte detta som ett hån. Sedan sade herr statsrådet att han inte tror att jägarna drar sig ur ett jaktlag för att på ett skifte få skjuta en vuxen älg och en kalv. Nej, det tror faktiskt inte jag heller, eftersom de har trivts bra med varandra och så att säga ”jagat in sig” tillsammans. Men vad vi ser som en risk är att det kommer en massa folk utifrån, som med några hundraeller kanske t.o.m. tusenlappar — det har inträffat — förför en markägare till att säga att han undantar sitt område från jaktlaget, så att han kan sätta sig där. Detta är inte den form av jaktvård som vi är intresserade av. Några ord om den enorma administration som påstås skulle följa, om utskottets förslag går igenom. Jag kan där bara — precis som jag har gjort tidigare i dag — hänvisa till Norrbottens län. Norrbottens län har samma system, där de som inte vill eller inte kan komma med i ett område får skjuta en kalv eller, om det finns andra skäl och de har ett större område, t.o.m. ett vuxet djur — kanske en vuxen älg på två eller tre år. Detta har inte alls lett till en administration av tillnärmelsevis den omfattning som både utskottsreservanterna och nu också statsrådet har förespeglat oss. Jag kan gärna erkänna att första året var det kanske rätt mycket irritation, men efter hand har man funnit sig i denna verksamhet och är nu till freds med de former som den samordnade jakten har inneburit.

Herr talman! Meningen med den här förändringen i jaktorganisationen skall ju vara att förhållandena skall bli bättre, de skall inte bli likadana som de är i dag. Men vad vi är rädda för är just att vi förlorar kontrollen över hela älgstammens uppbyggnad genom att släppa det vuxna djuret som i många fall, kanske de flesta, kommer att bli just moderko till den kalv som får skjutas på de små markerna. Det är där faran ligger. Där är det också risk för att vi snubblar på den där taggtråden och tror att vi springer mot det rätta målet — en kvalitativt och kvantitativt bättre älgstam — men i själva verket springer i motsatt riktning så att vi får en sämre älgstam. Jag tror inte att alla älgjaktsområden kommer att spricka sönder. Vi har gjort ett överslag nere hos oss i Blekinge och kommit fram till att det kanske blir 50-100 markägare som inte vill bli anslutna till något nytt jaktvårdsområde. Det skall ju också bli nya områden vid sidan om de licensområden och färdiga enheter som finns i dag. Det är de som är svåra att samarbeta med, de som är verkliga köttjägare, som säger: ”Vi kommer inte att ansluta oss.” De kanske inte blir många men tillräckligt många för att slå sönder hela beräkningen av hur vi skall bygga upp älgstammen. Och vad till slut beträffar älgkalvarna: Fråga min fru som tar hand om köttet! Hon säger: ”Du understår dig inte att komma hem med en sådan där gammal oxe, en sådan där seg rackare! Kom med en kalv i stället!” Kalvköttet är oändligt mycket bättre.
Herr talman! Jag har redovisat jägarnas reaktioner därför att jag under detta år har mött otaliga sådana reaktioner. Vad jag bl.a. erfarit är att förutsättningarna och sättet att se på dessa frågor är oerhört skiftande i olika delar av landet. Jag tror därför inte att man utan vidare kan plocka fram sina egna lokala förhållanden och säga att ”det här passar för hela landet, för det har vi hemma hos oss”. Jag har alltså upplevt den reaktionen hos gamla älgjägare — det är inte min reaktion jag redovisar utan dessa gamla älgjägares reaktion — som tidigare har fått skjuta älg på sina marker och plötsligt blir hänvisade till att bara få skjuta en kalv. Jag tror säkert att både herr Wachtmeister i Johannishus och herr Johansson i Holmgården har upplevt liknande reaktioner. Det är denna kanske mer psykologiska verkan som också kommer in i bilden. Det är ju meningen, säger herr Wachtmeister, att det skall bli någonting bättre; vi skall inte fortsätta att ha det som vi har det i dag. Jag menar att med det förslag som vi lägger kommer vi bort från vad vi med rätta kan kritisera i det nuvarande systemet, nämligen risken för att vi skall få en rovjakt. Vi får alltså den här begränsningen som innebär att i stället för att man tidigare har kunnat skjuta fritt även på de små markerna under allmän jakttid får man nu hålla sig till ett vuxet djur och en kalv.

Det är svårt att få logiken att gå ihop i det sättet att resonera. Då säger herr Wachtmeister — med exempel från sitt eget län — att det kanske kan vara ett 50-tal eller ett 75-tal markägare som inte kommer att acceptera att gå in i nya jaktvårdsområden utan som kommer att ställa sig utanför. Jag har en del erfarenheter från resonemang som jag fört. Jag känner till många exempel — även från mitt eget hemlän — på jaktmarker som ligger inklämda mellan stora gårdar och gods. Man har inte alltid mött samma hänsynsfulla förståelse som t.ex. herr Enlund kunde redovisa. De berörda jägarna har inte kunnat utnyttja de förutsättningar under vilka man jagar i vissa sådana områden. Olika omständigheter — eko nomiska och andra — utesluter dem från denna möjlighet. Allt detta har jag tagit hänsyn till när jag har lagt denna proposition. Samtidigt har jag önskat undvika att hamna i den älgbyråkrati som jag tycker att utskottets betänkande innebär en risk för. Alla som tittat på detta måste nog säga sig att det blir väldigt svårt för länsstyrelsen att sitta och försöka bedöma om relationerna mellan en jägare och det intilliggande licensområdet är av den karaktären, att han har motiv för att begära att icke få vara med i det jaktvårdsområdet eller om man skall tvinga honom in i det. Jag tror att man bör undvika att skapa en sådan hantering av dessa frågor. Det är bättre att under denna femårsperiod pröva hur långt vi kommer med den samordning vi här föreslår och vilka förbättringar den kommer innebära för jaktvården. Att det blir förbättringar torde väl ändå stå klart.
Herr talman! Jag förstår mer än väl att statsrådet blivit uppvaktad och kanske t.o.m. irriterad över många samtal från jägarnas sida. Men låt mig ställa en fråga: Av vilken anledning väger de mer än 200 000 jägarna i en organisation så ofantligt lätt att ingen hänsyn bör tas till dem, medan en liten organisation med ett medlemstal på kanske mindre än en tiondel har helt fått diktera denna proposition? Sedan detta tal om att det som passar i Norrbotten kanske inte passar på andra håll. Men vi har nu erfarenheter från tre län — ett i Norrland, ett i Mellansverige och ett i södra delarna av landet — och det har faktiskt visat sig att systemet passar i alla tre länen. Det har fungerat alldeles utomordentligt. Då skulle det vara underligt om man ändå inte kunde ta hänsyn till de erfarenheter som där har getts.
Herr talman! Jag ger jordbruksministern fullkomligt rätt i att man med förslaget i propositionen får bukt med den sortens rovjägare som kanske har fyra eller fem hektar just i nordspetsen på en sjö eller något liknande där alla älgar skall gå över och som skjuter sju, åtta eller tio älgar per år. Sådana exempel finns. Dessa rovjägare kommer vi åt. Däremot lägger vi ett våldsamt koncentrerat tryck mot kalvkorna. Det är detta vi är så rädda för. Vi slår sönder alla möjligheter att kontrollera älgstammens avskjutning genom denna generella dispens. Jag vill instämma med herr Johansson i Holmgården när han frågar: Varför väger alla de brev som kommit in till riksdagen och där man protesterar mot den generella dispensen så lätt i sammanhanget? Det är brev från älgjägare som verkligen vet vad de talar om. De vet kanske bättre än både statsrådet och jag. Varför tar vi ingen hänsyn till dem?
Herr talman! Nu medger herr Wachtmeister i Johannishus att vårt förslag givetvis medför en förbättring. Men ändå hyser han stor oro för att det skall bli en försämring, om jag får sammanfatta vad han i detta sammanhang sade. Vi kanske kan vara överens om att detta är ett betydande steg i riktning mot en bättre samordning av jakten, vilket är rätt väsentligt. Herr Johansson i Holmgården påstår att jag skulle ha tagit hänsyn bara till en meningsriktning bland jägarna och struntat i det stora flertalet jägares uppfattning. Det har funnits flera meningsriktningar. Jag talar inte om organisationer utan om meningsriktningar. Jag har mött dem oberoende av organisationstillhörigheten. Det har funnits de mest skiftande föreställningar om hur man borde hantera denna fråga. Jag har försökt åstadkomma en kompromiss utan att — vilket jag framhöll i mitt inledningsanförande — köra över någon meningsriktning totalt. Jag fruktar för att om man ensidigt skulle tillgodose bara en meningsriktnings intresse, skulle man skapa svårigheter för den mera lugna debatt omkring dessa frågor som jag tycker att hela jakten och viltvården är förtjänta av att vi för. Jag har försökt underbygga dessa tankar genom att skapa organisatoriska former för den debatten, vilket utskottet uppenbarligen har funnit riktigt. Det bör nu bli möjligt — om riksdagen skulle stanna för detta förslag — att få till stånd en mer lugn och sansad debatt olika jägare emellan än den som vi har upplevt hittills. Jag upprepar att det dels gäller att föra samma lugna och sansade debatt som vi har fört i riksdagen i dag. Det skulle tjäna älgvårdens intressen, vilket däremot inte skulle bli fallet om vi så att säga tvingar ett inte så litet antal jägare in i en jaktform, som de i dag inte är mogna för att acceptera.

Herr talman! Eftersom jag är en av motionärerna i detta ärende, måste jag tyvärr ta några av kammarens dyrbara minuter i anspråk för att redovisa min syn på hur älgoch jaktvården skall organiseras. Jag vill då, herr talman, först deklarera att jag inte kommer att yrka bifall till den motion på vilken jag står som första namn. Anledningen till detta är att utskottets betänkande är en kompromiss med förslag som delvis bygger på denna motion. Tyvärr har debatten blivit en smula snedvriden, då en stor del av kammarens ledamöter har fått den uppfattningen att den ena gruppen slåss för storskogsägarna och den andra värnar om de mindre skogsägarna och jägare som arrenderar sina jaktmarker. Detta är helt oriktigt. De flesta tycks vara eniga om att jakträtten måste vara knuten till äganderätten. Jaktmarksutredningens förslag bygger också på denna realitet. Vad saken ytterst gäller är på vilket sätt jakten och jaktvården skall organiseras för att ge mesta möjliga rättvisa och vem som regionalt och centralt skall leda och kontrollera älgvården. När det gäller det senare har riksdagen redan 1938 uppdragit till Svenska jägareförbundet att leda och bygga upp denna organisation både regionalt och centralt. Jag har den erfarenheten att för oss som jobbat med detta på det lokala planet har samarbetet gått alldeles utmärkt. Jag beklagar bara att det växt upp konkurrensoch splittringsorganisationer även på detta område, vilka försvårar arbetet för den organisation som riksdagen anförtrott dessa uppgifter till. För mig står det klart att om vi skall nå det uppsatta målet - en god älgvård — då skall alla markägare, både stora och små, sammanslutas i jaktområden, och då kan man inte vara alltför hjärtnupen, om man någon gång måste tvinga in en motsträvig och ointresserad markägare. Att organisera jakten gemensamt enligt dessa former bör vara ett intresse för både stora och små markägare. Det jaktvårdsområde där jag själv jagat sedan 1926 — jag firar alltså 50 års jubileum i höst — är ett bevis för detta. Det är Västernorrlands mest uppstyckade skogsområde med 118 ägare och en sammanlagd areal av 6 033 hektar, i medeltal alltså ca 50 hektar per ägare. Det finns ägare med bara 3 å 5 hektar. En del skiften är endast 15 å 20 meter breda och har en längd av — hör och häpna! 1,3 mil. Att utöva individuell jakt på dessa små marker var ju ogörligt, och här var det de små markägarna som tog initiativet och bildade jaktvårdsområdet redan 1940. Det har gått mycket bra. Sämjan har varit god, och ingen vill gå tillbaka till det gamla jaktsättet. I genomsnitt har 54 jägare deltagit varje år, därav 27 icke markägare. 50 6 av dem som deltagit i jakten är alltså icke markägare. Jag har velat ge denna bakgrund för att ni bättre skall förstå varför jag i vissa delar velat ändra på propositionens förslag. Jag är bl.a. rädd för att om man -— enligt propositionens förslag — är alltför generös med tilldelningen till dem som ställer sig utanför gemensamhetsjakten, då konserverar man det tillstånd som nu råder, och det kan bli svårare att ändra på detta när försöksperioden gått ut. Jag är medveten om att det enligt propositionens förslag sammanlagt kommer att skjutas mindre antal älgar än tidigare under den allmänna jakttiden, men individuellt och lokalt blir tilldelningen betydligt större än för dem som deltar i den samordnade licensjakten. Jag skall med några bilder på kammarens bildskärm ge autentiska exempel på hur galet det kan bli om tilldelning ges enligt propositionens förslag. Det första exemplet är från Västernorrlands län och visar ett licensområde på ca 1 200 hektar. Här ställde sig en markägare utanför med sina 75 hektar och slog sönder möjligheterna till en ordnad jakt. Eftersom älgtillgången är mindre god inom området, blir tilldelningen ett vuxet djur för den större arealen på 1 100 hektar, men enligt propositionen får den mindre markägaren, som har endast 75 hektar, ett vuxet djur och en kalv. Han blir således premierad för att han ställer sig utanför den samfällda jakten. Det andra exemplet är från Västergötland, och bilden visar ett område med en total areal på 697 hektar. Antalet markägare inom området är 111, alltså typiska småmarkägare. Området jagar på licens och har en tilldelning av ett vuxet djur och en kalv. Tre fastighetsägare har här ställt sig utanför den gemensamma jakten. Dessa tre fastigheter, som disponerar en ganska liten del av det totala området, skulle enligt propositionens förslag få en tilldelning av tre vuxna djur och minst tre kalvar, alltså betydligt mera än vad man äger rätt att skjuta på de övriga markerna tillsammans. Jag tror inte att dessa markägare får någon lust att ansluta sig till den gemensamma jakten med en sådan generell tilldelning. Det är exempel av detta slag som avskräcker mig från att acceptera propositionens förslag på denna punkt. Man favoriserar som sagt dem som ställt sig utanför den samfällda jakten och konserverar ett tillstånd som icke kan tolereras, om vi i framtiden skall komma fram till ett likartat system för hela landet. Ett system som ger full rättvisa även åt de små markägarna. Dess värre är dessa exempel ganska allmänt förekommande och kommer att utgöra en källa till irritation jägarna emellan. Det är således oriktigt att påstå att vi med utskottets förslag gynnar de stora markägarna. Det vill jag särskilt understryka. Vad vi vill är att skapa förhållanden som ger alla, både stora och små markägare, möjligheter att ansluta sig till jaktområden där jakt kan bedrivas under gemensamma och likvärdiga former. Vi har därför understrukit att ingen, utan mycket starka skäl, får förvägras medlemskap i dessa jaktområden. Vi hoppas därför att även de markägare som nu ställer sig utanför den samordnade jakten i framtiden skall kunna acceptera denna gemenskap. Utskottets vice ordförande och andra ledamöter i utskottet har i övrigt kommenterat utskottets förslag på alla punkter. Jag ansluter mig till dessa och yrkar, herr talman, på alla punkter bifall till vad utskottet hemställt. Medan jag nu har ordet kan jag inte underlåta att bemöta herr Lindberg som säger att tilldela en älgjägare en kalv är som att slita hjärtat ur bröstet på honom. Men vad skall då de säga som underkastat sig den gemensamma jakten och som inte får mer än kanske 15 kg kött per man? Vi är 55 jägare i mitt område. Vi har inte en chans att få större tilldelning än 15 högst 20 kg per man. I herr Lindbergs exempel får 4 jägare finna sig i en tilldelning på en kalv på ca 75 kg — herr Johansson i Holmgården påstår att en kalv väger upp till 100 kg. I herr Lindbergs fall blir det i alla fall en tilldelning på ca 18 kg per man. Det är således en ganska rättvis ordning som här är på tal. Nu skall man komma ihåg att de som står utanför gemensamhetsjakten i de allra flesta fall gör det av fri vilja. Många av dem har inte något som helst intresse av att underordna sig den gemensamma jakten - som jag anser vara den enda framkomliga vägen för att skapa full rättvisa åt, som jag säger, samtliga jägare.
Herr talman! Herr Stadling hänvisade i början av sitt anförande till idealförhållandet inom hans eget jaktvårdsområde. Jag har, herr talman, ingen som helst anledning att betvivla riktigheten i vad herr Stadling säger. Däremot kan jag upplysa kammarens ledamöter om att herr Stadlings jaktlag hittills har bedrivit sin jakt inom jaktvårdsområdet under allmän jakt vilket belyser att även den jaktformen kan vara idealisk bara man sköter den rätt. Vidare påminner herr Stadling om att jag sagt att hänvisa en älgjägare till att enbart jaga kalv är som att slita hjärtat ur bröstet på honom. Jag skall inför kammarens ledamöter villigt erkänna att det uttrycket har jag lånat av herr Stadling. Han använde det själv när vi för någon vecka sedan diskuterade denna fråga. Herr Stadling och jag har kanske samma uppfattning om detta. Sedan trodde jag att den här diskussionen gällde jaktvården och inte frågan om att dela köttet rättvist mellan jägarna. Skall vi försöka klara det, vill jag inte delta i den här debatten, för det är en omöjlighet. Men varför kan man acceptera den generella licensen? Det är alldeles riktigt att de förhållanden förekommer som herr Stadling har visat på TV-skärmen. Men man bör vara medveten om för det första att det är svårt att jaga älg på mycket små marker. Det är inte fråga om något tamdjur, som står och väntar på jägarna, utan alla som har jagat älg vet att förutsättningen för att nå ett lyckat resultat är att samordna sina marker i större områden. Då har man betydligt större chans att komma åt sitt byte än om man skall försöka smyga sig på det på små markområden. För det andra skall man vara medveten om att dessa jägare kan få bara två dagar att jaga sin älg på medan man på licensområdet har 20 dagar att jaga sin älg. Det är alltså så att man under den allmänna jakten, som ersätts av den generella licensen, inte fäller särskilt mycket mer älgar än under den speciella licensjakten. Jag vågar nästan påstå att man, om propositionens förslag går igenom, sannolikt kommer att få en sådan utveckling att mindre älg kommer att fällas per arealenhet under den generella licensjakten än under den speciella licensjakten. Det systemet bör alltså tillgodose jägarna lika väl som en totalreglering. Det är väl inte den individuella rättvisan mellan dem som jagar på generell licens man är ute efter utan såvitt jag kan förstå rättvisan mellan de båda jaktformerna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Lindberg säger att vi har jagat under den allmänna jakttiden, men vi har själva skött om regleringen. Vi har på våra årsjaktstämmor bestämt hur många älgar som skulle skjutas, och det blir precis samma sak. Herr Lindberg framhåller att vi inte skall tala om delning av kött. Ja, men det var på herr Lindbergs utfall som jag svarade. Han gjorde gällande att de som bara fick en kalv blev undertilldelade - om jag får använda det uttrycket — i jämförelse med dem som jagade inom det stora området.
Herr talman! Mitt inledningsanförande måste ha blivit missuppfattat av herr Stadling, för den diskussionen har jag inte tagit upp i debatten. Vad jag gjorde i mitt anförande var att jag citerade ett brev, men jag underströk att jag inte tagit ställning till argumenten i brevet. Jag citerade det enbart för att belysa den stämning som finns ute bland jägarna. Där har herr Stadling tydligen helt missuppfattat mig.
Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar, som jag tycker måste göras till den bild som herr Stadling redovisade på TV-skärmen. Det är riktigt att den situationen kan föreligga att det finns en jägare som har sin mark i ett område där övriga jägare är sammanslutna i ett jaktvårdsområde, medan han inte är med. Situationen kan också vara den motsatta, nämligen att två stora gårdar omger ett litet område med jaktmark. I dag har den som har den lilla jaktmarken med tillhörande jakträtt möjlighet att skjuta hur många djur han över huvud taget kan komma över under den korta allmänna jakttiden. Det tycker vi är fel. Om man nu går på utskottsmajoritetens förslag löper man risken att i praktiken beröva honom möjligheten att över huvud taget få jaga ett vuxet djur. Vi tycker att det är fel att gå så hårt fram i de många fall av det slaget som kan förekomma. Därför har vi valt att lägga propositionen såsom den ser ut. Även i det område som herr Stadling redovisar blir det nya i situationen att den som ligger mitt i området och vägrar vara med får den försämringen — i förhållande till nuläget — att han, från att ha kunnat skjuta hur mycket som helst, bara kommer att få skjuta ett djur, och då under mycket kort tid. Det är alltså den försämringen som uppstår för honom, som möjligen gör att också han tycker att det är riktigare att gå in i det större området och delta i jakten där.

Herr talman! Älgen är de svenska markernas största och värdefullaste villebråd. Den är lika fascinerande att iaktta vare sig man är ute i markerna i egenskap av jägare eller som naturvandrare i största allmänhet. En talrik älgstam är en nationell tillgång och erbjuder ett vackert blickfång i naturen, ger många och spännande jaktupplevelser och utgör ett värdefullt ekonomiskt tillskott till folkhushållet. Älgstammens numerära omfattning måste emellertid vara under kontroll av flera olika skäl. Således står emot varandra å ena sidan vårt allmänna intresse som friluftsmänniskor av en stor älgstam — kort uttryckt: att kunna möta en älg inte alltför sällan — mot å andra sidan trafiksäkerhetens intresse samt skogsbrukets och i någon mån också jord brukets intresse av en väl avpassad älgstam. Detta gör att älgstammen inte kan tillåtas bli så stor att jakten på detta förnämliga vilt kan bli en jakt, där varje markägare årligen kan fälla ett flertal djur — ett förhållande som ju inte heller har varit möjligt med den jaktform vi nu tillämpar. Med hänsyn till dessa olika intressen är det av vikt att vi erhåller ett system för älgjakten, som i sig erbjuder möjligheter till såväl en stimulans för tillväxt av älgstammen som en reducering av densamma när så erfordras. Den samordnade älgjakten tar just sikte på detta. Syftet kan säkerligen uppnås genom att markägare, i vissa fall enskilt men i huvudparten av fallen genom samverkan olika markägare emellan, planerar såväl viltvården som beskattningen av stammen. Hur ett sådant system fungerar vet vi nu genom den försöksverksamhet som under många år bedrivits i första hand i Kronobergs och Västmanlands län. Erfarenheterna av ett sådant system liksom jägarnas reaktion på resultatet av försöksverksamheten är utomordentligt positiva. Den egna erfarenhet jag har av de olika systemen kan enklast beskrivas så att jag i tur och ordning har deltagit i jakt först på den lilla enskilda marken, därefter i samverkan under allmän jakttid och slutligen de sista tio åren under samverkan i större jaktlag under särskild jakttid, s.k. licensjakt. Jag kan försäkra att deltagarna i det jaktlag jag tillhör betraktar den utveckling som skett som naturlig och enbart anser att den har främjat en sund och riktig jakt. De erfarenheterna ligger — och det kanske är det viktigaste i sammanhanget — helt i linje med de positiva erfarenheter som också redovisas från försökslänen. Jag delar i allt väsentligt de uppfattningar som har anförts i motionen 1955 av herr Stadling m.fl., som samlat representanter för fyra partier. Jag har därutöver i ett par motioner lagt fram kompletterande förslag, som jag helt kort vill beröra. Jag har i motionen 1948 tagit upp frågan om vilka arealer som skall betraktas som jaktbara enheter. Enligt min mening bör endast fastigheter, som är registrerade som jordbruksfastigheter, anses som jaktbara fastigheter vid älgjakt och då kunna ingå som en del i ett licensområde. Utskottet har endast summariskt berört detta mitt yrkande, men jag förutsätter dock att man i den praktiska handläggningen av hithörande frågor ute på länsstyrelserna gör sådana bedömningar att fastigheter som kanske, så att säga, endast består av en älgväxel inte kan betraktas som fastighet av jaktlig betydelse. Detta innebär enligt min mening inte — som propositionen föreslår — att älgjakt i princip skall kunna bedrivas på all mark som inte är tomtmark. Utskottet delar tydligen denna min uppfattning. Vidare har jag i motionen 1949 yrkat att viltbiologisk expertis skall knytas till länsälgnämnderna. Detta yrkande har beaktats i utskottets betänkande, vilket jag är glad över. Min mening är att de forskare som sysslar med hjortdjursforskning bör ianspråktas som rådgivare vid länsälgnämnderna och vara ett stöd vid länsstyrelsernas bedömning då det gäller uppbyggnad och beskattning av älgstammen. Herr talman! I debatten här har man berört risken för att redan etablerade jaktlag genom propositionens förslag skall splittras; jordbruksministern nämnde också detta problem i sitt anförande. Mot detta brukar invändas att jägarna hitintills har visat gott omdöme och frivilligt slutit sig samman i jaktområden och att det också fortsättningsvis bör garantera att de antydda farhågorna inte är befogade. Jag tror att det är riktigt att visa jägarna ett förtroende av det slaget, men jag kanske ändå vill säga — det kan uppfattas som en replik — att propositionens skrivning just på den punkten är litet avslagen. Man har ju kunnat iaktta jägarnas sunda reaktion när det gäller att få god, ordnad älgjakt, och man har samtidigt kunnat få erfarenheter från försökslänen som också är entydiga. Ändå har man inte i propositionen velat dra de värdefullaste slutsatserna av detta, utan i stället har man skrivit propositionen så, att man också fortsättningsvis får försvara sig med orden: Jägarnas sunda omdöme litar vi på. Jag tror att denna bedömning av jägarnas pålitlighet är riktig, men jag tycker ändå att propositionsskrivarna på den punkten inte har lyckats särskilt bra — om jag får tillåta mig den försynta kritiken. Herr Lindberg talade i sitt anförande om total reglering av jakten, som han uttryckte sig. Kanske var jag överdrivet känslig, men jag tyckte att han verkade en smula förtjust i ordet totalreglering. Skulle det möjligen ha kunnat bero på att han bakom utskottsmajoritetens skrivning kunde finna människor som eljest inte är särskilt mycket för total reglering utan snarare är verkliga motståndare till sådan? Hur kommer det sig då att vi i det här fallet finner en sådan här reglering tillfredsställande? Förklaringen är i själva verket mycket enkel. Där tillgången är begränsad är det ju normalt att man försöker fördela den på ett vettigt sätt. Vi tycker att det verkar klokt och väl genomtänkt att älgtillgången på något sätt relateras till de markområden varpå det skjuts.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

Herr talman! I debatten här i dag om älgvården speglas en del av dagens motsättningar i markpolitiken när det gäller vården av naturen och dess tillgångar och sambandet med en social rekreationspolitik för de breda folklagren. Vi diskuterar frågan om älgjakten som om det gällde att överleva i 1800-talets naturahushållning och inte att ge betalningssvaga folkgrupper möjligheter till fritidsliv och rekreation i 1900-talets tekniskt högt utvecklade marknadshushållning, i konkurrens med starka inslag av spekulation och privatisering. Här i landet har vi i dag en befolkning på över 8 miljoner människor. Enligt jaktmarksutredningen jagar under ett jaktår kanske 250 000 personer, varav kanske 170 000-180 000 jagar älg. Närmare tre fjärdedelar av landets jägare bor i glesbygd och i orter med mindre än 2 000 invånare. Dessa siffror pekar på den stora snedfördelning vi har på detta område. Jakten som rekreationskälla utnyttjas bara av en liten del av befolkningen. Huvuddelen av befolkningen bor i dag i tätorter, och de allra flesta av dem som bor i tätorter har inte möjlighet att jaga. Sannolikt skulle många fler av dem jaga om de hade möjlighet. Undersökningar, utförda bland SCA:s skogsarbetare, visar att jakten är den mest populära sysselsättningen. Det kan visserligen sägas att skogsarbetarna är särskilt inriktade på aktiviteter i skog och natur, men inte sammanhänger detta med en konstitutionell egenskap. Och nog finns det många före detta skogsarbetare som i dag jobbar i någon industri i tätorterna och som också skulle vara intresserade av möjligheter till jakt om sådana fanns, liksom andra grupper skulle vara det. Det som stänger ute de flesta människor från möjligheten att jaga är den hårda anknytningen av jakträtten till markägandet. Med vissa inskränkningar lever vi vad beträffar markägandet kvar i 1800-talets samhälle, ett samhälle som trots sina brister var betydligt generösare mot människorna när det gällde utnyttjandet av naturen än vad dagens samhälle är. Marktillgången är en knapp resurs. Tillgången på jaktmark är ännu knappare, och därför blir konkurrensen om denna hård. Det leder till prisstegringar på köp och arrenden. Värdestegringsbrasan underblåses av den privatiseringstendens som knyts samman med alla fritidsaktiviteter som kräver markutnyttjande. Kan man bli ensam under sin fritid, är man beredd att betala ännu mera, om man har möjligheter. Markspekulationen på detta område — liksom all annan markspekulation — stimuleras i övrigt av andra faktorer i samhället — allmän standardutveckling, skattesystem etc. Samma utveckling, samma svårigheter möter för den unge lantbrukaren när han skall förvärva den lantgård han vill leva av, för yrkesfiskaren när hans marknad slås sönder av extraknäckande deltidsfiskare, för tätortsbon som söker rekreation i en fritid i naturen. Hårdast drabbar denna utveckling de människor som har de minsta möjligheterna att skaffa fram kapital. De är de som ofta redan har de största svårigheterna i samhället som drabbas hårdast av denna utveckling - de lågavlönade, de gamla, de handikappade, de ensamstående. Fritidssegregationen är stor och ökar. Mot den bakgrunden blir det allt angelägnare för ett välfärdssamhälle som vårt att motverka dessa snedbalanser. Vi har också på olika sätt sökt påverka utvecklingen — med fysisk riksplanering, skärpt naturvårdslag, bokskogsskydd, ändrad skogsvårdslag, skärpt förvärvslagstiftning. En rad utredningar arbetar på området — turistutredningen, fritidsbåtsutredningen, fiskevattensutredningen. Vi har börjat bygga upp en aktiv rekreationspolitik för de breda folklagren. Att viltet i våra skogar tillhör oss alla är för mig lika självklart som att fisken i vattnet tillhör oss alla. Det är en tillgång för hela nationen, inte bara för den markägare, stor eller liten, på vars marker viltet råkar befinna sig när någon uppenbarar sig med ett gevär och fäller det. Vi har alla ett ansvar för att dessa naturtillgångar får den vård och den skötsel de behöver, vi bär alla kostnader och olägenheter i samband med detta. Vårt samhälles ekologiska balans förutsätter att dessa vilttillgångar finns och att de vårdas på ett riktigt sätt. Därför skall alla ha möjlighet att utnyttja dem för rekreation och fritidsliv. Vi har en lång väg att vandra innan vi är framme vid detta mål. Vården av viltstammarna är i grunden en för alla medborgare gemensam naturvårdsuppgift, som skall vara samordnad med övrig naturvård. De förslag som jaktmarksutredningen framlagt uppfyller enligt min mening inte dessa krav som utredningen själv ställer upp, eftersom man sedan drar slutsatsen att avkastningen av viltvården skall tillkomma markägaren. Vi måste därför gå vidare och söka andra vägar än man har sökt i jaktmarksutredningen. Innan vi har hittat de vägarna är det angeläget att vi inte genom beslut i detta hus försvårar eller hindrar möjliga lösningar. Mot denna bakgrund hade jag gärna sett att inga väsentliga förändringar nu hade skett i älgjakten utan att vi avvaktat något år till dess linjerna mot framtiden hade klarnat bättre. Nu har dock förslaget till älgvård lagts, och då har mitt ställningstagande till förslaget grundats på den inställningen att förändringarna inte får bli sådana att uppnåendet av målet, en social fritidspolitik som öpnnar jakten som rekreationskälla för nya grupper av människor, hindras eller försvåras. Jag upplever att reservanternas förslag om införande av en generell licens avseende ett vuxet djur och en kalv för alla fastigheter som låter registrera sig som jaktliga enheter medför vissa risker i detta sammanhang. Ett genomförande av det förslaget innebär nämligen att vi 1975 binder förväntningarna om framtida rätt till älgjakt till fastighetsinnehavet. Visserligen sägs att målet skall vara en över hela landet samordnad älgjakt, men hur kan vi räkna med att någonsin uppnå detta mål om vi samtidigt här i dag bygger upp en stor administrativ apparat för registrering av dessa jaktliga enheter och baserar rätten till älgjakt på enheterna, ifall vi inte är beredda att använda oss av det här systemet under relativt lång tid? Och nog kommer förväntningarna om framtida jakträtt att följa de jaktliga enheterna samtidigt som de kommer att leda till spekulationer i köpeskillingar och arrenden. Vi kommer också att ytterligare konservera de s.k. trottoarböndernas innehav av skogsfastigheter och än mera stimulera dödsbodelägare att behålla sina fastighetsandelar. Det försvårar en social fritidspolitik på jaktens område. Förslaget motverkar med andra ord den markpolitik vi i andra sammanhang vill främja för att nå målet. Utgångspunkten för mitt ställningstagande i utskottet har varit att man skall undvika dessa framtida bindningar, samtidigt som jag velat garantera de små markägare som inte ingår i ett licensområde och för vilka jakten ofta är ett livselixir att få jaga sin vuxna älg under förutsättning att det finns sakliga skäl för detta. Utskottets förslag ger denna möjlighet. Jag ser också ett annat värde i utskottsmajoritetens förslag. Detta flyttar nämligen över beslutanderätten i de här frågorna till länsplanet. Jag ser det som en klar fördel, eftersom man då har möjlighet att ta hänsyn till de varierande förhållanden som råder i vårt land på det här området. Det har sagts att det av utskottet föreslagna systemet skulle leda till administrativt krångel. Jag tror inte det. Utskottets skrivning ger regeringen möjligheter att genom generella riktlinjer underlätta den årliga prövningen. Erfarenheterna från de län som i dag har samordnad älgjakt visar också att älgjägarna rätt snart, när den första eventuella upphetsningen lagt sig, accepterar hanteringen. Älgjägarna är ju kloka och sansade människor. Dessutom tror jag att man bör vara försiktig att stämpla systemet som administrativt krångligt, om man i framtiden har för avsikt att också ge andra än enbart markägare möjligheten att bedriva jakt. Herr talman! Det har mobiliserats mycken aktivitet i detta ärende. Det skulle måhända kunna leda mig till den reflexionen att älgjakten och andra jaktfrågor inte kan hanteras med vanliga politiska medel, grundade på en övertygelse om hur det här samhället skall utformas i framtiden. Jag vägrar att tro att så skulle vara förhållandet. Därför är jag övertygad om att den som vill ha en socialt inriktad fritidspolitik, där även jakten ingår som en betydelsefull del och där de breda folklagrens intressen sätts i första rummet, kan följa utskottets förslag, som jag härmed vill yrka bifall till på samtliga punkter.
Herr talman!

Självfallet är herr Wictorsson och jag helt överens om önskvärdheten av att på allt sätt öka möjligheterna för flera att få del av vad en rekreationspolitik i olika sammanhang kan erbjuda. Men jag tror det är fel att skildra det så att nu är herrar Wachtmeister i Johannishus och Wictorsson på väg att arm i arm med sitt förslag trygga möjligheten att genomföra en sådan ordning. Men skall man behöva gå vägen över att beröva en del grupper de rekreationsmöjligheter som de i dag har, grupper som herr Wictorsson sade i sitt inlägg att han ömmade för. Men herr Wictorsson och jag kan väl vara ense om att vad vi vill är att vidga möjligheterna för alla att få tillgång till naturen och den rekreation som den kan erbjuda. På den punkten tror jag därför att den slutsats som herr Wictorsson kom fram till i sitt inlägg var felaktig.
Herr talman! Jag vill bara peka på det område där jag upplever det så att det finns en skiljegräns mellan jordbruksministerns linje och min, nämligen att med reservanternas förslag kommer man inte ifrån privatiseringen och spekulationen i jaktmarker. Detta underströk också herr Johansson i Holmgården med utgångspunkt i erfarenheterna från Norrbotten. Det finns där en risk med det förslaget, som gör mig något förskräckt. Sedan tror jag inte att relationerna mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag när det gäller älgjakten är sådana att det skall behöva inträffa några större olyckor. Jag ser detta närmast som en fråga på sikt, och då anser jag att man med reservanternas förslag bidrar till en ökning av markvärden och spekulationsvinster. Därför vill jag inte biträda det förslaget.
Herr talman! Jag måste säga att jag ser ingenting i utskottets förslag som gör att man kommer bort från privatiseringen — som herr Wictorsson kallade den — av jaktmarkerna. Och jag förmodar att inte heller herr Wachtmeister i Johannishus ser något sådant.
Herr talman! Jägarna beskylls av en del djurvänner och andra för att vara hårda, hänsynslösa och fientligt inställda till djuren i markerna. En del människor menar att det är lusten att döda som gör att någon bedriver älgjakt eller jakt över huvud taget. Det finns personer även här i riksdagen som har den inställningen. Detta är beklagligt. Det finns starka skäl för att bedriva älgjakt i vårt land. Älgens skadegörelse på växande skog och gröda är från ekonomisk synpunkt den väsentligaste av alla viltskador. Det gör att vi måste hålla efter älgstammen. Det är en fråga som sedan årtionden har varit mycket brännande för vårt skogsbruk, och den har också uppmärksammats här i riksdagen. År 1945 väcktes sålunda en motion i anledning av älgskador på skog. Riksdagen gav då regeringen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder, och regeringen uppdrog åt domänstyrelsen och skogsstyrelsen att gemensamt utreda vilka åtgärder som lämpligen borde vidtas för att förebygga och minska älgskadorna på skog. År 1947 blev utredningen klar och redovisade i sitt betänkande många förslag som syftade till en bättre anpassning av älgstammens storlek med hänsyn till uppkommen skadegörelse. Utredningens förslag blev sedan i allt väsentligt godtagna och en del ändringar gjordes i jaktstadgan. Till skydd för lövskogsbruket infördes då begreppet lövskogsområde, och inom sådana områden var älg lovlig för jakt hela året. Det ankom på länsstyrelsen att avgöra om en skog skulle förklaras för lövskogsområde, och begreppet infördes också i jaktstadgan.

Detta gällde även i lövskogsområdena. Älgskadeutredningen föreslog även att en älgskadenämnd skulle tillsättas inom varje landstingsområde där älgskador av större omfattning förekom. Trots dessa åtgärder har älgens åverkan på växande skog och gröda inte minskat utan snarare ökat. Det beror på att älgstammen ökat år från år. År 1923 fälldes 381 älgar i hela landet, år 1947 var antalet 12 937, år 1953 26 015, år 1961 över 32 000 och 1974 ca 47 000 älgar. År 1974 dödades i trafiken ca 1 500 älgar. År 1945 beräknades vinterstammen till ca 47 000 älgar, och sju år senare hade vi ca 90000. År 1974 fanns i vårt land ca 160 000 vinterälgar. Trots det system som tillämpats under flera tiotal år, med både licensjakt och allmänna lovdagar, så har älgstammen ökat oroväckande. Det stora antalet trafikolyckor med älgar inblandade på våra vägar är även oroväckande för trafikanterna. Jag har med denna inledning velat klargöra älgjaktens bakgrund och nödvändigheten av att älgstammen beskattas för att hålla tillbaka skador på både skog och gröda samt minska antalet trafikolyckor. Man bör heller inte förakta de stora summor som genom älgköttet tillföres vår försörjning, ca 60 milj.kr. per år. Jag är tacksam för att det finns personer som frivilligt vill ägna sig åt jakt. Den första förutsättningen för att den skall anförtros jägarna är att dessa går in för att bedriva en god jaktvård. Det kan uppnås genom upplysning och kurser av olika slag. Man bör därför inte i onödan stifta lagar som fråntar små markägare och de som saknar marker denna ansvarsfulla uppgift. Men tyvärr finns det i dagens samhälle många som anser att den mycket har skall ha mer, den litet har skall ha ännu mindre! Före 1800-talet var rätten att jaga starkt beskuren. Jakt på älg, hjort och rådjur var i huvudsak förbehållen de jordägande herrarna. Men från 1789 och åtskilliga årtionden framåt jagade den svenska allmogen ohämmat utan några bekymmer för viltstammen. Det var kanske den jakten herr Wachtmeister i Johannishus åberopade. Man jagade nästan året runt, och älgen var lovlig från den 1 augusti till den 15 mars. Den blev alltmer sällsynt i våra marker. Detsamma var förhållandet med rådjur och övrigt kronvilt. Det beskrivs i Jägarnas uppslagsbok: ”Dreven ekade året runt, sommar som vinter.” Den 30 april 1830 var det några jägare, i huvudsak stora skogsägare, som bildade Svenska jägareförbundet. Det hette att förbundet skulle slå vakt om och vårda viltstammen, men det blev i stället det egna intresset man kom att tillgodose och inte intressena hos den breda massan av jägare. Jag anser att en hel del av medlemmarna i Svenska jägareförbundet i dag har samma inställning. Detta framgår tydligt av diskussionerna om det nya förslag till älgjakt som vi nu behandlar. Det gjordes påtryckningar hos myndigheterna för att få till stånd en jaktlagstiftning. År 1912 kom en sådan, men då denna lag inte fungerade till belåtenhet tillsattes en ny utredning, som lade fram sitt förslag år 1938. Mot förslaget framfördes då mycket stark kritik framför allt av ägare till mindre marker och av de marklösa jägarna. Samma år var det några framsynta jägare i Stockholm som kallade jägare till ett stort möte, och vid detta sammanträde bildades Jägarnas riksförbund, som det hette på den tiden. Det nybildade förbundets medlemmar såg som sin uppgift att framför allt tillvarata de mindre markägarnas och de marklösa jägarnas intressen. 1938 års förslag till jaktstadga kom på grund av dessa gruppers hårda kritik att mildras på många punkter, och sedan dess har denna organisation arbetat energiskt för att tillvarata deras intressen. Det är ganska lätt att räkna ut vem som skulle ha fått möjlighet att jaga, om Svenska jägareförbundet ensamt och ohämmat hade kunnat bestämma över jakten. Tack vare Jägarnas riksförbund och den starka kritiken från dess medlemmar har man emellertid i Svenska jägareförbundet undan för undan fått ändra sin tidigare inställning till jakten. Jägarnas riksförbund har nu antagit namnet Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Det tillsattes en ny utredning, 1949 års jaktutredning, som år 1964 avgav ett betänkande som fick namnet ”Älgfrågan”. Utredningen förordade att försöksverksamhet med helt reglerad älgjakt skulle bedrivas i vissa län. År 1972 inkom statens naturvårdsverk till jordbruksdepartementet med en redogörelse för försöksverksamheten i två län — Kronobergs och Västmanlands län — och man föreslog att en allmän övergång till samordning av älgjakten borde komma till stånd. Departementschefen anförde att han inte var beredd att då ta ställning till detta förslag; han ville avvakta ytterligare erfarenheter av försöksverksamheten. Det berodde på den starka kritik som även då framfördes mot förslaget, och det var också då de mindre markägarna och de marklösa jägarna som stod för denna kritik. På grund av den arbetsgrupp som departementschefen tillsatte har vi fått den proposition, 1975:25, som vi nu skall ta ställning till. Jag anser personligen att denna proposition är ett bra kompromissförslag, som jag kommer att stödja, men tyvärr är utskottet inte enigt. Majoriteten har på en del punkter snickrat ihop ett eget förslag, som även understöds av skogsbolag och övriga storskogsägare samt deras egen omhuldade jägarorganisation, Svenska jägareförbundet. Det har framgått av inlägg i tidningar och av brev som sänts direkt till riksdagsledamöterna, det har ibland förekommit rent osakliga påståenden. Osökt går tankarna tillbaka till Fabian Månssons tillspetsade uttalande i riksdagen: ”Vet hut, vet sjudubbelt hut!” Jag tror inte att någon vinner på osakliga debatter. Jag hoppas att riksdagens ledamöter har samma inställning som jag. Enligt jaktstadgan får man nu söka licens på jaktvårdsområden som är tillräckligt stora s.k. jaktvårdsområden och där fälla ett visst antal älgar under en viss tid, upp till 30 dagar. Ansökan inges till länsstyrelsen. Övriga älgjägare får bedriva allmän jakt under två-fem dagar. Länsstyrelsen kan besluta inskränkningar även här och minska tilldelningen genom att förbjuda att man skjuter kor, kalvar eller tjurar. Propositionen föreslår nu samordnad jakt, således detsamma som licensjakt men med en något finare benämning, och generellt tillstånd att skjuta ett stort djur och en kalv. Detta är en avsevärd beskärning för de jägare som bara jagar under de allmänna lovdagarna. Det är i regel jägare med mindre marker och marklösa jägare som har fått gå med i deras jaktlag som drabbas hårdast. För de större markägarna, bolag och även övriga som har stora marker, har man inte gjort någon inskränkning. Men utskottsmajoriteten nöjer sig inte med propositionens förslag — den går ännu längre. Den anser att den som inte vill underordna sig licensjakten skall erhålla generellt tillstånd för bara en kalv. Man kan hos länsstyrelsen ansöka om att få skjuta ett stort djur och erhålla tillstånd till det om särskilda förhållanden medger det. Kan man kalla detta älgjakt? Det är ingenting annat än kalvjakt som ni bjuder de små jaktmarksägarna och de marklösa jägarna, en förödande jakt för vår älgstam! Nu tvingas de små markägarna att skjuta kalv om de över huvud taget skall få vara med på jakten. Är det köttjägarnas avundsjuka eller är det dåligt omdöme som har lett utskottsmajoriteten till detta odemokratiska ställningstagande? De stora köttrika älgarna skall förbehållas bolagsherrar, godsägare och övriga med stora jaktmarker samt dem som av nåd av dessa herrar har fått tillstånd att jaga på licens på deras marker. Det är denna fråga som striden egentligen gäller. Det kan inte vara av rädsla för att älgstammen kommer att minska som utskottsmajoriteten har föreslagit detta. Stammen har, som jag har sagt tidigare, ökat år från år trots att vi har haft både licensjakt och allmän jakt utan några restriktioner. Många av Svenska jägareförbundets medlemmar säger — och jag har hört också herr Stadling använda det argumentet — att om propositionens förslag går igenom kommer markägarna att dela upp sina marker för att därigenom få skjuta fler älgar. För det första måste jaktmarken vara registrerad som jordbruksfastighet om man skall få generellt tillstånd till älgjakt och för det andra skall detta anmälas till länsstyrelsen. Man kan således inte stycka upp fastigheten. Vilka markägare är det som herrarna befarar skall göra detta? Det måste faktiskt vara de licensjägare som har flera fastigheter. Den korta tiden två-fem dagar för generell jakt sätter stopp för rovjakt. Jag kan ta ett exempel. Enligt uppgift hade några jägare 1974 ett jaktvårdsområde på 2300 hektar. På licensjakt sköts där sex älgar. I ett område intill på 4 800 hektar, där jägarna jagade under de allmänna lovdagarna, sköts två älgar. Under den långa jakttiden för licensjakt har man möjlighet att skjuta fullt antal. I dessa områden på sammanlagt 7100 hektar gjordes en älgräkning med flyg i april 1975. Då var det snö, och det fanns fem älgar. På licensjakt med lång jakttid sköt man således sex älgar och under den korta allmänna jakttiden sköt man två älgar. Vem var det där som minskade älgstammen? Siffrorna talar för sig själva. Tycker kammarens ledamöter att det är vettigt att ta ifrån de mindre markägarna och de marklösa jägarna rätten att jaga? Man kan inte nå sämja i jaktmarkerna på detta sätt. Det stimulerar framför allt till tjuvjakt, och vi har sett rubriker i tidningarna om detta. Herr talman! Riksdagsledamöter! Det återstår bara några timmar tills riksdagen skall besluta om den framtida älgjaktens utformning. För alla jägare är det en stor och betydelsefull fråga. Jordbruksminister Svante Lundkvist har lagt fram en kompromiss som diskuterats fram mellan de två jägarorganisationerna, myndigheter och övriga berörda parter och som skulle gälla i fem år. Reservationen 1 följer propositionen och regeringens förslag, och jag hoppas att riksdagen beslutar enligt detta förslag. Den jägarorganisation jag tillhör, Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, har inte vunnit gehör för alla sina idéer och synpunkter. Man har dock till viss del lyckats behålla jägarnas rätt att välja jaktform — licensjakt eller generell jakt — trots de inskränkningar som allmänna jakten fått vidkännas. Ingen har fråntagits rätten att jaga älg, inte ens de mindre markägarna och de marklösa jägarna. Detta är jag glad för. Jag vill förutskicka att om propositionen — således reservationen — vinner, så måste jägarna ta på sig ansvaret för hur det nya systemet skall fungera. Båda jägarorganisationerna kommer då att bli representerade och få inflytande och medbestämmanderätt på ett helt annat sätt än tidigare när det gäller frågan om hur avskjutningen skall ske. Det är ett ansvar som inte får missbrukas. Jag försäkrar att det ansvaret kommer det jägarförbund jag tillhör att helhjärtat ta på sig. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1 och 4. Jag vore glad om jag kunde följa herr Wachtmeisters i Johannishus tankar när han säger att man en tid vanvårdade jakten. Jag frågar vem det var som skötte jakten på den tiden. Svenska jägareförbundet har skött den en ganska lång tid. Det måste vara längre tillbaka i tiden. Jag kanske kan få ett svar på detta. Herr Wachtmeister sade att han avskydde s.k. gallkor. Men med det förslag han gått med på ökas risken för sådana kor. Om ägarna till mindre skogar inte får tillstånd att skjuta en stor älg — och således endast får skjuta en kalv — tvingas dessa jägare till kalvjakt om de över huvud taget skall få möjlighet att delta i älgjakten. Då är risken stor att om kalven skjuts att älgkon kan bli gallko, eller hur? Jag tycker att herr Wachtmeister talar mot sig själv i detta fall. Svenska jägareförbundet anser att man till 50 96 skall skjuta kalvar. Herr Wachtmeister står och säger här i talarstolen att 33 96 är bra. Här är man således enig. Vem har rätt, herr Wachtmeister, hur skall man skjuta? Då det gäller älgkött var han ute på en vidunderlig resa. Jag tar för min del hellre en tvååring än en kalv, om köttet skall läggas i grytan. Kalvköttet är inte så åtråvärt, herr Wachtminister, som man vill göra gällande. Men om man jämför en kalv med en gammal tjur, blir det helt annorlunda. Den jämförelsen är inte riktig. Det är emellertid olika på tycke och smak. Jag tror inte, herr Wachtminister, att en jägare, när det dyker upp en älg, har tid att tänka på vilket kött frun vill ha. I regel siktar man på den största älgen. Det är fantastiskt så mycket man kan få höra, när man resonerar älgjakt.